Herr talman! Fru Ekroth har frågat om de alltmer förekommande oljeskador, framför allt på vattnet, från läckande eldningsoljecisterner, som finns anbringade i jorden intill äldre fastigheter, uppmärksammats och om det finns någon avsikt att skärpa bestämmelserna om dessa. Av de undersökningar som gjorts framgår inte om oljeskador genom läckage från underjordiska cisterner ökat på senare tid eller ej. mening i och för sig tillräckliga för att risken för vattenföroreningar rimligen skall kunna förhindras. Byggnadsnämnderna tycks emellertid inte alltid fullfölja sina kontrolluppgifter på detta område i avsedd utsträckning. Kommerskollegium har därför beslutat att hos statens planverk anhålla om dess medverkan för att påminna byggnadsnämnderna om deras skyldigheter i detta hänseende.

Herr talman! Anledningen till min enkla fråga om äldre oljecisterner är de alarmerande uppgifter som ibland förekommer i pressen. Nu senast gav en av våra aftontidningar belägg för hur läckande oljecisterner kan förstöra en djupborrad brunn för tid och evighet. Även om det inte precis är någon följetong i tidningarna, förekommer det alltemellanåt att man får kännedom om att en och annan oljetank håller på att läcka. Med vetskap om att en liter olja kan förstöra en miljon liter vatten är dessa rapporter oroväckande. När oljeeldningen infördes här i landet för cirka 20 år sedan var det vanligt att lägga ned cisternerna i jorden. Oljeeldningen växte snabbt fram, och man grävde ned många sådana cisterner. Dessa har nu legat i jorden i 15— 20 år. Lågt räknat finns det i dag mellan 200 000 och 300 000 äldre oljecisterner. Alla dessa blir gamla på en gång, och det hotar därför faror som, om man inte ser upp, kan förstöra oersättliga värden. Min fråga är alltså ställd med utgångspunkt från dessa förhållanden. Jag är medveten om att inga nya cisterner får förvaras på detta sätt liksom om att det finns kontrolloch uppgiftsskyldigheter och att förnyat tillstånd måste sökas. Jag ifrågasätter emellertid, om det inte nu är på tiden att skapa förbud mot dessa gamla oljecisterner. Detta kommer givetvis att vålla fas tighetsägarna = tillfälliga ekonomiska uppoffringar, men det kommer ändock att bli billigare än skadorna kan bli om cisternerna får ligga kvar. Dessa skador kan drabba inte bara fastighetsägaren själv utan i värsta fall hela vår vattenförsörjning. I »Vattenvärnets» information i maj 1964 säges det också: »Främst är det husägarnas cisterner som utgör det största hotet mot vattenförsörjningen.» I januari 1965 fick jag på en enkel fråga svaret att kommerskollegium höll på att utfärda kungörelser, vilka skulle utkomma från trycket den 22 januari. De har väl också kommit ut, men jag ifrågasätter om de har nått ut till alla som berörs av dem.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig vilken betydelse som tillmäts förälders samfundstillhörighet vid domstolsbeslut beträffande vårdnaden om barn i äktenskapsskillnadsmål. Enligt föräldrabalken gäller som huvudregel att vårdnaden om barn vid skilsmässa skall anförtros den av föräldrarna som anses lämpligast med hänsyn främst till barnets bästa. Det är inte möjligt att här ge en uttömmmande redogörelse för domstolarnas tillämpning av denna regel i sådana fall som herr Johansson åsyftar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det område frågan berör rymmer många stora, känsliga och svårlösta problem. En skilsmässa innebär en stor tragedi för båda parter och inte minst för barnet. Det är mycket svårt för barnavårds nämnd och domstol att avgöra vem som är mest skyldig till tragedin och vilken av föräldrarna som är mest lämplig att ha vårdnaden om barnet. även den som anses mest skyldig till det som har skett och minst lämplig att ta hand om barnet har ju en föräldrakänsla för sitt barn kvar och bör väl inte helt utestängas från gemenskapen med barnet, om inte särskilda skäl föreligger. Anledningen till min fråga är ett fall som relaterats i pressen. De sista dagarna i november stod det att läsa i tidningen Arbetet en ganska kraftig rubrik överst på sidan: »Religionen fäller henne. Hovrätten för Skåne och Blekinge avgjorde på onsdagen den segslitna föräldrastriden om vårdnaden om parets elvaåriga dotter. Trots att flickan flera gånger rymt från sin far för att få vara hos modern tilldömdes fadern vårdnaden. Modern = tillhör pingstförsamlingen, och det är hennes eventuellt alltför religiösa läggning som fått Karlskrona rådhusrätt och nu hovrätten att besluta att flickan skall vara hos fadern.» Man kunde här skjuta in: Borde inte barnet, när det uppnått en ålder av 11—412 år, ha något att säga till om? Påståendet, att en persons religiösa inställning och engagemang skulle utgöra ett hinder för att få vårdnaden om sitt barn anser jag mycket anmärkningsvärt. Jag tror att justitieministern bör ha sin uppmärksamhet riktad på dessa frågor.
Herr talman! Jag är grundlagsmässigt förhindrad att här diskutera enskilda domstolsavgöranden. När det gäller praxis i allmänhet skulle det kanske fordras en hel doktorsavhandling för att ge herr Johansson ett tillfredsställande besked.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat mig om jag vill medverka till att lotsstationen i Simrishamn åter blir bemannad. På grund av den låga lotsningsfrekvensen har sjöfartsstyrelsen inte funnit det motiverat att ha lotspersonal stafionerad i Simrishamn. Lotsningstjänster kommer från och med den 1 november 1968 att ombesörjas från lotsupppassningsstället i Ystad. Omläggningen är ett led i strävandena att anpassa lotsorganisationen till utvecklingen inom sjöfarten. Det är enligt min mening synnerligen angeläget att en sådan strukturrationalisering sker. Jag anser mig 'emellertid inte böra göra något närmare uttalande eftersom det åvilar sjöfartsstyrelsen att fatta beslut i de enskilda fallen.
Herr talman! På samma gång som jag framför ett tack till kommunikationsministern: får jag utan överdrift säga att. svaret gjort mig mycket besviken. Jag trodde ändå att jag skulle ha fått ett. positivt besked och: att man under tiden hade införskaffat de uppgifter som behövdes från Simrishamn. Statsrådet hade då kunnat få reda på vilken situation som verkligen råder där nere. - : I stället meddelas nu att man fr.o.m. 1. november nästa år ytterligare skall försämra det hela. Det allra värsta är att statsrådet anser en sådan rationalisering vara angelägen. Statsrådet frånsäger sig också allt ansvar och säger att han inte vill yttra sig vidare, därför att: det är sjöfartsstyrelsen som skall fat ta beslut i de enskilda fallen. Även om ett sådant förfaringssätt är formellt vedertaget kunde jag dock tänka mig att statsrådet Lundkvist hade någonting att säga till om och att han under alla förhållanden kunde ha tagit ett samtal med vederbörande i sjöfartsstyrelsen. Jag skall ge några exempel på hur det går till där nere. Tidigare hade man en lotsplats med två lotsar och två båtbiträden. Därpå rationaliserade man, varigenom en lots och ett båtbiträde blev kvar. Man nöjde sig emellertid inte med detta utan tog bort även båtbiträdet. Därigenom har man kommit i den situationen, att när lotsen varannan lördag och varje söndag skall vara ledig finns ingen möjlighet att över huvud taget få någon lotsning. Jag har sett exempel på hur det kan vara om ett fartyg där nere råkar i en nödsituation och omgående begär lots. Detta kan inte ske därför att man skall minst fem timmar innan lotsning behövs ha beställt denna. Jag har aldrig varit med om att man kan beställa en lots fem timmar i förtid innan man vet något om väderlekssituationen. I Simrishamn anser man, enligt min mening med full rätt, att detta är en dålig rationalisering. När nu båtbiträdet är borttaget och det blir fråga om omgående lotsning, har lotsen under den varma årstiden möjlighet att simmande ta sig ut till fartyget och lotsa in detta. Jag skulle dock vilja fråga statsrådet Lundkvist rakt på sak om han tycker att det i dagens läge skulle vara lämpligt att till lotsen där nere säga: Du kan ju simma ut till fartyget. Kuttern får han nämligen inte ta med sig, ty den skulle kunna driva i väg någonstans och aldrig hittas mera. Det har varit ganska svåra tillbud. Det första kom när en bohustrålare fick fel på sina propellerblad men tack vare att en annan trålare lyckades klara upp det hela kunde man ta sig in i hamn utan större svårigheter. Det har inte gått en månad sedan det danska fartyget »Helika» av Maestal låg utanför och begärde lots. Hon kunde inte få någon men lyckades ta sig in i hamnen oskadd. På fullt allvar ställer jag frågan: Måste det inträffa en olycka där nere med förlust av människoliv innan man över huvud taget lär sig att rationalisera med förstånd? Eller kommer man sedan en olycka inträffat att skicka ett beklagande brev till den efterlevande familjen och en krans till begravningen? Anser man sig därmed ha uppfyllt all rättfärdighet? Jag är helt enkelt upprörd över de förhållanden som råder där nere. Jag trodde att man skulle ta hänsyn till de människor som behöver hjälp och inte bara konstatera hur det blir sedan man rationaliserat. Det blir inte bra, helt enkelt därför att det är fråga om mycket svåra vatten. Om ett fartyg ligger och kämpar för att komma förbi Sandhammaren och detta inte lyckas, har det därefter en timmes gång till Simrishamn. Även om fartyget kommit upp i Hanöbukten är förhållandena precis desamma. Under sådana förhållanden anser man där nere att allting gjorts för att förstöra möjligheterna att hjälpa människorna över huvud taget. Jag vet inte vad man nu skall göra åt saken. Skall man bara konstatera att människorna får gå under eller skall man verkligen försöka göra något åt det hela. Jag ställer den direkta frågan till statsrådet Lundkvist: Anser statsrådet de förhållanden jag relaterat vara bra? Anser han den vidtagna rationaliseringen vara lämplig? Jag ber att få ett klart svar på frågan.
Herr talman! Jag vill erinra herr Nilsson i Bästekille om att hela denna fråga om rationalisering av lotsverket har varit föremål för riksdagens behandling. Riksdagen har därvid, med hänsyn till. den väsentliga minskningen av antalet lotsningsuppgifter, mycket starkt understrukit angelägenheten av att lotsverket rationaliseras. Det förhåller sig inte på det sättet, att vi inte har gjort. oss underrättade om förhållandena i. Simrishamn. Vi vet att lotsningsfrekvensen där 'har gått ned med ungefär 30 procent, och sjöfartsstyrelsen har. därför funnit att lotsningen i stället bör ombesörjas från Ystad. Bilvägen mellan Ystad och Simrishamn är ganska kort, och det gör det möjligt att fullgöra uppgiften på ett rimligt sätt, i varje fall enligt. sjöfartsstyrelsens uppfattning. Alla dessa frågor om rationalisering inom någon form av statsverksamhet får vi naturligtvis diskutera rent principiellt; vi får diskutera inriktningen av sådan verksamhet. Men i de enskilda fallen åvilar det vederbörande myndighet att fatta beslut. I den mån man sedan på dem lokala. platsen finner att besluten inte är rimliga kan man överklaga besluten hos Kungl. Maj:t, och då kommer min bedömning in i bilden. Det skulle vara fel, om jag i ett svar på en fråga här i riksdagen tog ställning i det enskilda fallet till de åtgärder som sjöfartsstyrelsen har vidtagit — det får g göra i annan ordning.

man inte vara med.
Herr talman! Statsrådet hänvisar till ett beslut som riksdagen har fattat om rationalisering. Men om riksdagen fattar ett beslut på de premisser som :rå der och det sedermera i praktiken visar sig vara ett olyckligt beslut, bör det enligt min mening ändras inte bara på detta utan även på andra områden. Vi är väl inte så statiska att om vi en gång fattat ett beslut, som i praktiken visar sig inte hålla, kan vi inte ändra det förrän en eller flera olyckor har inträffat. Statsrådet Lundkvist sade att bilvägen mellan Ystad och Simrishamn är ganska kort. Ja, det är den om man inte har något särskilt att uträtta, om ingen nödsituation föreligger. Men i vattnen utanför Sandhammaren förekommer ofta olyckstillbud. För dem som ligger där ute och räknar minuterna om de skall klara livet eller inte är det en klen tröst att veta att en bil är på väg från Ystad. Befälhavarna på dessa båtar med litet tonnage, som inte kan klara femtimmarsregeln, är mycket besvärade av det rådande läget. Utländska befälhavare har frågat mer än en . gång: Struntar staten i detta eller är ni numera så fattiga att ni inte kan hålla lots i Simrishamn? Det sista vägrar de bestämt att tro. Statsrådet Lundkvist sade till slut, att vi här i riksdagen nog kunde vara med om att rationalisera, men när det gällde den egna hembygden var vi alltid mer känsliga. Herr statsråd! Vi känner alltid bäst till vår egen bygd, så långt är det riktigt. Jag anser emellertid att om vi har fattat ett beslut som sedan visar sig vara felaktigt skall vi ändra det — det må gälla Simrishamn eller vilken plats som helst längs Sveriges långa kust' där liknande förhållanden råder. Vi måste ta någon hänsyn till de människor som 'där ute riskerar liv och lem för att utföra ett nyttigt uppdrag i allas vår tjänst. Jag hoppas att statsrådet kan förmå sjöfartsstyrelsen att tänka om i denna fråga. När jag själv träffar generaldirektören skall även jag tala med honom härom, men statsrådet har betydligt mera att säga till. om än jag,
Herr talman! Jag delar självfallet herr Nilssons i Bästekille uppfattning, att om utvecklingen skulle visa att det beslut riksdagen fattat är felaktigt, så skall riksdagen ändra beslutet. Av den verksamhet som hittills bedrivits på detta område har i varje fall inte jag kunnat dra den slutsatsen, att riksdagens beslut var oriktigt.

Herr talman! Jag vet att jag har fri motionsrätt under den allmänna motionstiden, men jag är också övertygad om att en motion från en eller kanske ett par tre ledamöter från samma bygd inte kommer att föranleda någon riksdagens åtgärd. När man frågar ett statsråd här i kammaren, är det givetvis för att få hjälp med att rätta till ett missförhållande. Och detta är ett missförhållande.

Herr talman! Herr Odhe har frågat mig, om jag anser erfarenheterna av hastighetsbegränsningarnas efterlevnad efter högertrafikreformen samt vinter halvårets speciella vägförhållanden och de stora helgernas stegrade trafikintensitet motiverar ytterligare åtgärder för att öka motorfordonsförarnas respekt för hastighetsbestämmelserna. Efterlevnaden av gällande hastighetsbegränsningar är inte tillfredsställande. Ytterligare åtgärder är sålunda angelägna både när det gäller övervakning från polisens sida och i fråga om information och upplysning till trafikanterna, inte minst inför den period av helgtrafik och vinterväglag som herr Odhe pekar på. Frågan om trafikövervakning genom polisen = tillhör justitiedepartementets verksamhetsområde.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag tolkar svaret som synnerligen positivt; det visar att kommunikationsministern följer denna fråga med uppmärksamhet, och det är jag glad och tacksam för. Jag ställde frågan med anledning av de iakttagelser jag själv gjort ute i trafiken, men även med anledning av de iakttagelser som många andra gjort. Man behöver inte vara så särskilt länge ute i trafikvimlet för att komma underfund med att allt inte är som det borde vara. Efterlevnaden av och respekten för gällande fartgränser är lindrigt sagt bedrövligt dåliga. Vad detta innebär i form av ökade risker är uppenbart. Ovanan med högertrafiken kommer uppenbarligen också in i ett allt farligare skede. Därom vittnar inte minst det ökade antalet svårare trafikolyckor. Det begynnande vinterväglaget och den kommande helgtrafiken är ytterligare ting som bör stämma till eftertanke och mana till en ökad laglydnad på detta område. Jag är starkt medveten om svårigheterna att komma till rätta med detta missförhållande. Men man får ändå försöka ta till de resurser som står till buds. De propagandaresurer man förfogar över måste sättas in i större utsträckning där trafiken är som farligast, d.v.s. ute på våra landsvägar. Det bör vara en propaganda som manar, lär och förmanar och som intensivt inpräntar nödvändigheten av att leva laglydigt i trafiken. Den diskussionen, som t.o.m. på hög nivå i dag förs huruvida hastighetsgränsen i städerna skall vara 40 eller 50 km, finner jag trots allt tämligen ointressant. Det är inte i städerna som trafiken är farligast, utan det är ute på vägarna, där hundrakilometersåkarna håller till, skapar oro och vållar olyckor. Det är på detta avsnitt av trafiken som intresset i första hand måste inriktas, och det är detta diskussionerna i första hand måste gälla. Det är mot detta missförhållande som propagandans och övervakningens resurser i första hand måste sättas in. Jag hoppas livligt att så också kommer att ske.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag tycker kanske att kommunikationsministern i viss mån skjuter ställningstagandet ifrån sig och lägger över det på högertrafikkommissionen. Jag har en känsla av att företrädaren på kommunikationsministerposten i oktober månad klart tog ställning när det gällde att höja hastighetsgränsen från 70 till 80 km. Jag hade hoppats att även nu få höra en kommunikationsministers ställningstagande i denna fråga. Bakgrunden till min fråga är till viss del den undersökning, som rikspolisstyrelsen gjort och som visar att 62 procent av bilisterna överträder hastighetsgränsen på 40 km. På vissa sträckor är det t.o.m. 70 procent av bilisterna som Ööverträder hastighetsgränserna. Alternativet till en höjning av hastighetsgränsen från 40 till 50 km är givetvis det som diskuterades med anledning av herr Odhes fråga, nämligen en ökad övervakning och ett effektivare ingripande från polisens sida mot dem som överträder hastighetsgränsen. Vi vet emellertid att polisen inte har resurser att klara en så effektiv hastighetskontroll. Det är också tveksamt, huruvida det ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle vara särskilt gynnsamt att genom täta trafikkontroller pressa ned den trafikrytm man redan fått inom stadstrafiken. Jag tror inte att det skulle ha någon positiv verkan ur trafiksäkerhetssynpunkt. Jag är alldeles säker på ait det vore förståndigare att nu höja hastigheten till 50 km, eftersom det visat sig att bilisterna i så stor utsträckning kör med denna hastighet. De som nu kör med 40 km blir faktiskt i större eller mindre utsträckning olycksfallsrisker, eftersom de så ofta blir omkörda. Det är enligt min mening ett olyckligt förhållande. Jag tackar för svaret och hoppas att kommunikationsministern, även om han här inte ville lova någonting, ändå tar itu med frågan.
Herr talman! Herr Sundkvist talade om ett beslut som min företrädare skulle ha fattat om höjning av hastighetsgränsen till 80 km i timmen. Om jag inte minns alldeles fel, var det jag som fattade det beslutet. Men det grundade jag på det förslag som framlades av högertrafikkommissionen.

Vi har sålunda en ordning som innebär att högertrafikkommissionen kommer att framlägga synpunkter på hastighetsbegränsningarna över huvud taget, och jag tror, att vi skall använda den metoden att vi lyssnar på kommissionen först och fattar besluten sedan.

Herr talman! Herr Josefson i Arrie har frågat mig om jag vill ta initiativ till sådan skärpning av säkerhetsföreskrifterna för tågens sovvagnar, som kan anses motiverad med anledning av inträffade tågolycksfall. Vid tågolyckor kan de resande skadas på olika sätt. Att konstruera och inreda personvagnar så att risken för skador elimineras helt är inte möjligt. En av de viktigaste åtgärder som genomförts är förbättringen av vagnskorgarnas stabilitet. Därigenom har de svårare olycksfallen minskat påtagligt. När det gäller åtgärder för att förhindra skador genom att bagage, karaffer, glas, osv. slungas omkring i vagnarna kan nämnas att SJ numera ersatt dricksglasen med pappersbägare och undersöker möjligheterna att ersätta glaskaraffinerna med behållare av lämpligare material. Vidare håller SJ på att förbättra de äldre skyddsanordningarna för att förhindra att sovvagnsresenärer faller ur sängen. Dessutom har en del utrustningsdetaljer med skarpa hörn avrundats. Med hänsyn till SJ:s aktivitet på detta område finner jag det inte motiverat med någon åtgärd från min sida.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är dels den kritik som har riktats mot SJ i samband med en tågolycka, dels den omständigheten att jag på nära håll som sovvagnsresenär har sett de brister som jag anser råda i fråga om säkerheten inne i sovvagnskupéerna. Det är givet att riskerna finns framför allt i sovvagnar av äldre modell. Avsaknaden av säkerhetsbälten på den undre platsen är en brist, en annan är de bristfälliga säkerhetsbältena på den övre platsen. Ser man sig omkring i det mycket begränsade utrymme som sovvagnskupén utgör, finner man, att det finns rikligt med skarpkantiga metallföremål. Nog tycker jag, att man, när vi här i riksdagen beslutar om åtgärder för bättre säkerhet beträffande privata trafikmedel — jag tänker då närmast på bilarna — också borde vara ytterst angelägen om att man när det gäller de trafikmedel som är statens, statens järnvägar, verkligen föregår med gott exempel och vidtar de åtgärder som är möjliga för att skapa så stor säkerhet som möjligt. Statsrådet säger att det inte går att konstruera och inreda personvagnar så att risken för skador helt elimineras. Det är jag helt överens med statsrådet om. Men det är framför allt på det äldre sovvagnsbeståndet som jag anser att förbättringar behövs och bör göras. Även om det är svårt att helt eliminera de nämnda riskerna tror jag, att man genom ganska enkla åtgärder skulle kunna få bort riskerna i viss utsträckning och förbättra säkerhetsanordningarna. Statsrådet framhöll i sitt svar att SJ håller på att göra vissa förändringar för att ernå större säkerhet och jag är tacksam att så sker och hoppas att takten i detta inte är alltför långsam. Med min fråga har jag velat fästa statsrådets uppmärksamhet på en enligt min mening betydelsefull sak, och jag hoppas att SJ:s arbete härigenom kommer att påskyndas något. Jag ber att ännu en gång få tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Fru Sundberg har frågat mig, efter vilka principer televerket kommer att ersätta telefonabonnenter, vilka genom användande av apparater med konstaterade materielfel debiterats för höga samtalskostnader. Frågan torde närmast avse samtalsavgifter debiterade abonnenter som haft någon av de telefonapparater av typ Dialog hos vilka materielfel kunnat konstateras. Låt mig då först konstatera, att Dialogapparaten med de tekniska fördelar den har jämfört med äldre apparattyper och med dess design mycket snabbt slagit igenom hos allmänheten. I dagens läge önskar ungefär 70 Yo av nytillkommande abonnenter att få en apparat av denna typ, och sammanlagt har under de två och ett halvt år som apparaten saluförts inte mindre än en halv miljon sådana apparater satts upp. Vissa Dialogapparater ur ett parti som tillverkats vid televerkets verkstäder har emellertid visat sig behäftade med ett fel, som innebär risk för att under ogynnsamma betingelser omedelbar nedkoppling inte sker efter avslutat samtal. Det kan konstateras, att denna risk för fördröjd nedkoppling är mycket liten. Den föreligger inte, då telefonluren läggs ned på normalt sätt, utan endast om det sker särskilt långsamt eller så att luren kommer att ligga snett. Risken bedöms emellertid öka något på längre sikt beroende på en med tiden ökad friktion mellan olika i apparaturen ingående plastmateriel. Med hänsyn härtill har televerket beslutat, att samtliga apparater i det aktuella partiet skall bytas ut. Beträffande risken för feldebiteringar i fall av materielfel gäller att vid lokalsamtal — som utgör cirka 90 9 av totala antalet samtal — en utebliven nedkoppling inte har någon ekonomisk betydelse, eftersom det då under alla förhållanden endast blir fråga om en enda markering. De fall då ett materielfel kan få några ekonomiska konsekvenser begränsar sig således till de automatiska rikssamtalen. Härvidlag är då att notera det förhållandet att när ett samtal avslutas och adressaten lagt på sin telefonlur förbindelsen — för det fall den som ringt upp ej lagt på sin egen lur — normalt bryts efter tre minuter genom en särskild övervakningsutrustning på telefonstationen. Möjligheten till felmarkering av samtalsavgift begränsar sig vid angivna förhållanden sålunda till tre minuter. Det kan under denna tid bli fråga om ungefär fyra extra markeringar vid lägsta taxa och upp till drygt 20 markeringar vid högsta taxa. Givetvis kan det i enskilda fall bli fråga om i och för sig kännbara belopp. Samtliga de Dialogapparater som byts ut avser televerket att prova enligt ett särskilt testprogram. 1 de fall ifrågavarande materielfel kan konstateras kommer man att gå igenom samtalsmätningen för vederbörande abonnemang och — i samråd med abonnenten och bl.a. genom jämförelser av samtalsfrekvensen under olika perioder — söka bedöma i vilken utsträckning överdebitering kan ha ägt rum. Detta kommer att ske oavsett om klagomål anförts över samtalsdebiteringen eller inte.

Herr talman! Låt mig först tacka herr statsrådet för svaret. Trots allt har statsrådet inte svarat på min fråga fullständigt, eftersom jag vill veta efter vilka principer ersättning utgår. Statsrådet har redogjort för hur Dialogapparaten fungerar och framhållit att fel konstaterats på vissa av dessa apparater. Ungefär 60 000 anmälningar per år med klagomål över för höga debiteringar inkommer emellertid till televerket, och av dessa återbetalas eller rättas ungefär 5 000. En noggrann undersökning företas enligt uppgift på cirka 20000, d.v.s. på de apparater där en förhöjning av samtalsräkningen på över 50 procent konstaterats. Det finns också abonnenter vilkas räkningar överstiger de normala med kanske bara 40 procent, trots att abonnenten under tiden varit bortrest, sjuk, eller vistats på annan ort. Tar televerket hänsyn till sådana fall eller finns det inga möjligheter för dessa abonnenter att få ersättning för för hög debitering? Herr talman! Jag har här kopior från abonnenter där det klagas över att samtalsmätning pågått trots avstängd telefon på grund av obetalda telefonräkningar. De har alltså debiterats för samtal som inte har ägt rum. Jag har också kopior av brev från abonnenter som har debiterats tusentals kronor för mycket i samtalsavgifter. Jag är emellertid medveten om att det inte är den saken vi nu diskuterar, utan det är principen för televerkets handlande och frågan om hur de instruktioner är beskaffade efter vilka televerkets personal skall arbeta samt — kanske det mest väsentliga — den enskildes rättssäkerhet och ekonomiska säkerhet, d.v.s. hans möjligheter att slippa betala pengar som han inte är skyldig. Varför är gränsen satt till just 50 procent för att man skall få en räkning undersökt? Vad Dialogapparaterna beträffar har statsrådet förklarat att alla sådana apparater kommer att undersökas. Men i de fall apparaterna bytts ut har den utbytta apparaten inte alltid markerats på något sätt som tillhörande en viss abonnent, utan televerkets personal har försvunnit med den apparaten tillsammans med kanske tio andra. Hur vet man då vilken apparat som hört till ett speciellt hushåll? Var finns instruktionen till personalen i sådana fall? Det hade varit roligt om statsrådet i sitt svar kunnat redogöra för den saken och talat om efter vilka grunder man ersätter abonnenterna sedan felet är konstaterat. Räcker det med att konstatera att det troligen föreligger för hög markering? Hur hög i så fall? Finns det över huvud taget någon möjlighet för abonnenten att göra sin rätt gällande? Utmätning har verkställts och utmätningshot har kommit åtskilliga abonnenter till handa som inte haft möjligheter att betala telefonräkningar på t.ex. 4000 kronor, när beloppet normalt har legat vid 400 å 500 kronor per kvartal. Vad har abonnenterna där för möjligheter? Tredskodom har meddelats i många sådana fall. Många människor, inte minst gamla, måste ha telefon, och televerket uppleves av dem som allenarådande. Dess personal för verkets talan inför abonnenten, men i denna talan borde man också visa att televerket har någon form av ansvar inför abonnenterna.
Herr talman! Det är självfallet ytterligt svårt för mig att uttala mig om de enskilda fall som fru Sundberg här har givit exempel på. Det sätt på vilket man vid televerket handskas med de fel som upptäckts i Dialogapparaterna tycker jag emellertid ändå borde ge det intrycket att man vid verket är angelägen om att verkligen åstadkomma en rättelse av uppkomna felaktigheter. Jag kan nämna att man på verket har för avsikt att ringa runt till alla abonnenter med sådana apparater för att genom tillverkningsnumren uppspåra sådana apparater vid vilka risk för feldebitering kan föreligga. Det är nämligen inte säkert att feldebitering föreligger. Vad sedan angår frågan om på vilket sätt man skall ersätta dem som kan ha blivit felaktigt debiterade har jag i mitt svar sagt att man i samråd med abonnenten och vid jämförelser av samtalsfrekvensen under olika perioder skall försöka bedöma eventuella feldebiteringar och deras omfattning. Med den omsorg man på televerket lägger ned på försöken att rättställa förhållandena tycker jag att fru Sundbergs redovisning här var något av en svartmålning. Jag är övertygad om att man på televerket kommer att undersöka alla aktuella fall mycket ordentligt och diskutera den enskildes situation.

Herr talman! Ja, herr statsråd, jag är medveten om och uppskattar mycket televerkets ansträngningar att rätta till de fel som konstateras. Men jag vet också att jag inte har svartmålat situationen, ty det är inte några enstaka fall jag anfört, utan det gäller ett mycket stort antal abonnenter. För dessa abonnenter är en avstängning av telefonen eller en utmätning eller ett meddelat utmätningshot mycket obehagliga ting, och jag vill särskilt betona televerkets suveränitet, som gör att abonnenterna känner sig maktlösa. De har ingen att vända sig till, vågar i många fall inte eller har inte råd att anlita juridisk expertis, och därför försöker de att betala. Där kan rättssäkerheten komma i kläm.

Herr talman! Det är klart att det kan finnas enskilda fall, om vilka man efteråt kan säga att bedömningen inte blivit den bästa. Jag har velat påpeka dels vilka svårigheter televerket brottas med och dels vilka ambitioner man har att försöka ställa till rätta det som blivit fel. Jag begärde egentligen ordet för att också få påvisa att det kan förekomma abonnenter som vill vara ohederliga i sitt förhållande till televerket. Det är i sådana fall som televerket får svårigheter att verkligen konstatera i vilken mån det är fråga om ett fel hos teleapparaten eller ett försök från abonnentens sida att tillskansa sig en förmån som abonnenten inte bör ha.

Herr talman! Fröken Anderson har frågat mig om jag avser vidtaga någon åtgärd som kan underlätta för SJ-anställda som bebor tjänstebostad att i samband med friställning eller pensionering få inköpa dessa på rimliga villkor. Fall har inträffat då försäljning blivit aktuell av egendom som under en lång följd av år bebotts av anställda vid SJ. SJ har i sådana fall sökt undvika försäljning för att bereda vederbörande möjlighet att bo kvar. Vid försäljning av egendom som tillhör staten skall vederbörande myndighet enligt gällande bestämmelser se till, att högsta möjliga köpeskilling erhålles. Försäljningar skall därför normalt ske på offentlig auktion. Dessa bestämmelser gäller även SJ. Ett frångående av bestämmelserna är möjligt endast i undantagsfall. Någon gång kan det sålunda komma i fråga att nedsätta köpeskillingen under egendomens marknadsvärde. Sådana ärenden prövas i särskild ordning. Denna fråga har tidigare behandlats av riksdagen, som inte fann anledning att vidta någon åtgärd i den av interpellanten önskade riktningen. Jag har inte funnit anledning att göra någon annan bedömning än den riksdagen gjort.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga, även om jag tyvärr måste konstatera att det var ganska negativt. Statsrådet sade i ett tidigare sammanhang i dag att vi skall rationalisera statsverksamheten, och det är alla överens om. Ja, visst är vi det, men nog borde vi väl också komma överens om att vi i denna rationaliseringsprocess skall ta största möjliga hänsyn till de människor som råkar ut för rationaliseringarna. Vi vet att man inom statens järnvägar under många år har rationaliserat verksamheten och att detta pågår fortfarande. Många av SJ:s anställda tillhör låglönegrupperna, och det råder inget tvivel om att de råkat i besvärliga situationer genom dessa rationaliseringar, det gäller inte minst bostadsfrågan. Statsrådet säger att denna fråga tidi gare har behandlats av riksdagen och att det inte finns anledning att ta upp den på nytt. Ja, jag väckte tillsammans med ett par kammarledamöter en motion i detta ärende år 1965. Den blev avslagen. Kungl. järnvägsstyrelsen hade dock skrivit ett mycket positivt yttrande där det sades att man nog skulle kunna göra vissa justeringar av bestämmelserna. Det anfördes att man t.ex. vid en anställningstid av 20 år eller därutöver skulle kunna tänka sig att bevilja en viss förköpsrätt åt dem som ville behålla sina tjänstebostäder. Vederbörande har ofta bott i sin tjänstebostad under en lång följd av år och har med egna medel i många fall bekostat förbättringar av den. Vid en friställning eller pensionering kan vederbörande råka i den situationen att bostaden enligt bestämmelserna måste utbjudas på offentlig auktion.

Det har inträffat i min hemkommun att en ganska enkel banvaktsstuga har försålts för 50 000 kronor till en person som ville ha den som scmmarnöje. Det är inför sådana företeelser som man börjar fundera över om detta kan vara riktigt och om man inte på något sätt skulle kunna få till stånd en ändring av bestämmelserna till den anställdes förmån. Jag förstår att det tyvärr inte finns stora utsikter till detta, men jag har ändå velat aktualisera frågan, och det finns kanske möjligheter att återkomma i annat sammanhang.
Herr talman! Fröken Anderson i Lerum och jag är tydligen överens om nödvändigheten av en rationalisering av statsverksamheten även på detta område, och vi är också överens om att man i denna rationalisering måste ta vederbörlig hänsyn till personalens situation. Jag har även redovisat i mitt svar att SJ försöker att göra detta bl.a. på det sätt som jag antydde när det gäller bostadsfrågan. Jag har också omnämnt den prövning, som kan förekomma i de enskilda fallen och som fröken Anderson antydde. Det sista som fröken Anderson nämnde gällde den attraktivitet som banvaktsstugorna numera kan ha även som sommarstugor för storstadsbor och för andra, och det är väl därvidlag som svårigheten kommer in. Om man generellt skulle tillämpa principen att banvaktsstugorna försåldes till personalen, finns det självfallet ingen garanti för att de inte även denna väg kunde bli spekulationsobjekt i andra hand. Detta är ett problem som man inte kan bortse från. Därför tror jag att den handläggning på detta område, som jag försökt att skissera, är den riktiga. Jag vill än en gång understryka vikten av att man i detta sammanhang tar hänsyn till den berörda personalens intressen.

Herr talman! Det är naturligtvis tacknämligt att man ibland i det enskilda fallet kan få till stånd en prövning av dessa frågor. Det är dock, såsom statsrådet har anfört i sitt svar, endast i undantagsfall som detta förekommer. Jag har haft rätt mycket kontakt med SJ-anställda i frågor av detta slag, och jag har inte träffat på något fall där man har kunnat få till stånd en jämkning, trots gjorda försök. Det är därför jag är litet bekymrad för dessa saker. Om en SJ-anställd får köpa sin stuga på hyggliga villkor och sedan i andra hand försäljer den är ett problem som naturligtvis kan uppstå, men dylika fall kommer enligt vad jag tror att vara rena undantag.

Herr talman! Herr Åkerlind har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att minska de risker för spridande av gulsot som uppkommer då narkotikamissbrukare lämnar blod till sjukhusens blodgivarcentraler. Medicinalstyrelsen har i ett cirkulär den 30 oktober 1967 anmodat samtliga länsläkare och förste stadsläkare att till blodgivarcentralerna anmäla alla nyregistrerade fall av gulsot för att förebygga att gulsot överförs vid blodgivning. Självfallet vidtar sjukhusen mycket vittgående försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Den är föranledd av att den s.k. inokulationshepatiten, alltså den gulsotstyp som sprids genom blodtransfusion, injektioner, blodprov m.m. har ökat starkt under de sista åren på grund av det stora antalet gulsotsfall bland narkomaner. På Roslagstulls sjukhus i Stockholm vårdades år 1962 två fall av narkomanhepatit, år 1963 var det 14 nya fall, år 1964 81 fall, 1965 var det 70 fall och år 1966 hela 269 nya fall av gulsot bland narkomaner som vårdades på detta sjukhus. Då man dessutom vet att inkubationstiden för denna form av gulsot är upp till fem månader och att en vuxen per son kan vara virusbärare i fem år eller mer förstår var och en vilken stor reservoar av virusbärare narkomanerna utgör. Genom att denna grupp under de sista åren ökat kraftigt är också riskerna för spridning av sjukdomen genom blodgivning större. På grund av den långa inkubationstiden vet kanske inte heller narkomanen om han har sjukdomen i sitt blod när han kommer till blodgivarcentralen. Riskerna för att dialyspatienterna får gulsot är speciellt stora, eftersom de får blodtransfusioner ofta. Meddelandet om att njurtransplantationsverksamheten vid serafimerlasarettet kommer att avbrytas på grund av gulsotsrisken vid blodtransfusion är mycket allvarligt. Erfarenheten visar också att riskerna för sjukhuspersonalen är mycket stora. Under en period av drygt två år, 1964 —1966, inträffade t.ex. vid S:t Eriks sjukhus i Stockholm 46 fall av inokulationshepatit och av dessa befann sig 33 bland dialyspersonalen. Jag hoppas att socialministern delar min oro och är beredd att göra vad som göras kan för att möta de risker som uppenbarligen ökar genom att narkomanmer lämnar blod vid sjukhusens blodgivarcentraler. Oskyldiga människor miste om möjligt skyddas mot den ansvarslöshet som narkomaner visar då de lämnar blod trots vetskapen om risk för spridande av gulsotssmitta. Skärpt kontroll av blodgivare och en generös anislagsgivning till forskning på 'området bör kunna bidra till bättre förhållanden.
Herr talman! Jag har redan i mitt svar framhållit att det är angeläget att i största möjliga utsträckning försöka både upptäcka smittfallen och förhindra smittspridningen. Herr Åkerlind nämnde serafimerlasarettet, och jag vill gärna säga att det är beklagligt att man där varit tvungen att avbryta = njurtransplantationerna och hänvisa dessa patienter till Göteborg. Detta problem är besvärligt. Man är numera osäker om spridningsvägarna. Blodtransfusionsgulsoten smittar uppenbarligen inte enbart genom kontakt med blod eller stick med sprutspetsar, som man tidigare antog. Emellertid är jag medveten om att direktionen och sjukhusledningen vid serafimerlasarettet gör vad de kan för att komma till rätta med detta otvivelaktigt svåra problem. Jag vill nämna att jag i tilläggsstaten har upptagit medel för en utbyggnad av det kemiska laboratoriet bl.a. just för att förebygga smittspridning.

Herr talman! Herr Werner har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet om han anser att morgonsamling, som på grund av dispens blivit ersatt med s.k. gemensam samling, bör bibehålla morgonsamlingens karaktär, där detta lokalmässigt är möjligt. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag vill först erinra om att den gemensamma samlingen för de gymnasiala skolornas elever har en annan målsättning än morgonsamilingen för grundskolans elever. I de fall som herr Werner åsyftar är skolledningen oförhindrad att för grundskolans elever anordna morgonsamling i stället för gemensam samling. En ovillkorlig förutsättning är dock att otvetydiga meddelanden härom lämnas i så god tid att be stämmelsen om befrielse från morgonsamling kan tillämpas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret, som tyvärr inte skingrar dunklet kring sakfrågan. Statsrådet säger att skolledningen är oförhindrad att för grundskolans elever anordna morgonsamling i stället för gemensam samling. Men skolledningen känner sig i dessa fall just förhindrad att ordna morgonsamling av vissa praktiska, organisatoriska skäl. I annat fall hade man inte sökt dispens. Därför ger statsrådets svar ingen lösning på problemet. Där man har gemensam samling för högstadiet och gymmasiet förstår jag att man måste följa gymnasiets bestämmelser. Har emellertid en skola ansökt om dispens från morgonsamlingen av praktiska, organisatoriska skäl är det väl inte därför att man på något sätt vill komma. från morgonsamlingens innehåll. På den grunden kan inte någon dispens beviljas, antar jag; det vore i så fall ett mycket enkelt sätt att kringgå lag och förordning. Ponera emellertid att en skola fått dispens av praktiska skäl t.ex. därför att man måste flytta samlingen från morgontid till eftermiddagstid och att denna skola kan ha denna gemensamma samling åtskild från gymnasiet. I sådant fall finns det väl ingen anledning till att en förändring av tidpunkten också skall dra med sig en förändring av innehållet. Men det är tyvärr vad som skett på sina håll. Under år 1966 har en rad skolor på ett trettiotal platser i landet fått dispens från morgonsamlingen, och under år 1967 har väl ytterligare en del skolor fått det. Så trångt som monrgonsamlingarna redan sitter vore det djupt olyckligt om Kungl. Maj:t dispensvägen helt i onödan berövade barnen möjlighet till andakt under de sista åren i grundskolan. Riksdagen har ju inte avskaffat den typ av morgonsamlingar i grundskolan där bön och psalmsång ingår som moment. Skolöverstyrelsens »morgonsamlingspaket», som kom i september, bekräftade också detta. Samlingar med kristen prägel har alltså sin givna plats i den objektiva planering som är anbefalld. För att undvika tveksamhet på den punkten vore det väl klokt, herr statsråd, om skolöverstyrelsen eller Kungl. Maj:t vid dispensgivningen även gav anvisning om att en förflyttning avseende tid och plats inte berör innehållet i samlingen i de fall där man fortfarande bara har enheter ur grundskolan samlad vid ett och samma tillfälle. Det intressanta i frågan är alltså om det står rektor fritt att i dessa fall flytta en sådan kultisk samling från förmiddagstid till eftermiddagstid.
Herr talman! Först vill jag ge herr Werner den upplysningen, att sådan dispens det här gäller är given i fall där den gymnasiala skoldelens elever är flera än grundskoledelens elever på högstadiet. Herr Werner föreslog, om jag förstod honom rätt, att skolöverstyrelsen eller Kungl. Maj:t skall ge anvisningar om att morgonsamling skall äga rum på viss gemensam tid — inte nödvändigtvis på förmiddagen, utan någon gång när det passar enligt skolschemat. Detta går emellertid inte att genomföra, eftersom enligt skolstadgans bestämmelser morgonsamlingen skall äga rum före första lektionen. Förslaget kommer alltså att stå i strid mot skolstadgans bestämmelser.
Herr talman! Jag tycker detta är hårklyverier. Anledningen till dispensansökan är att det inte går att anordna morgonsamlingen tio minuter före klockan 8 på morgonen. Denna förflyttning i tiden till exempelvis en kvart över 12 har självfallet ingen anledning att innebära någon förändring av innehållet i samlingen. Vill man slå vakt om skolstadgan, så skall man väl också slå vakt om det innehåll som morgonsamlingen har att ge eleverna.

Herr talman! Herr Dickson har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet, om han anser att det, då det gäller resonemang av etisk innebörd, kan finnas situationer då en ensidig propaganda inom skolan, syftande till karaktärsfostran och fördjupad samhällsanda, inte blott får utan bör förekomma. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Svaret är nej.

Herr talman! Jag har att erkänna mottagandet av det lika korta som över raskande och besynnerliga svaret. Jag har funderat mycket över hur ecklesiastikministern respektive statsrådet Moberg har kommit fram till detta svar. Kan det bero på att jag använt ordet »propaganda» i stället för ordet »påverkan»? Jag vet inte om detta kan ha haft någon psykologisk inverkan på bedömandet; jag kanske kan få besked om det. Konsekvensen av svaret mot bakgrunden av skolstadgans bestämmelser, som säger att eleven skall ges en god uppfattning om de moraliska normer som måste gälla i sammanlevnaden mellan människor och att karaktärsfostran är en av skolans viktigaste uppgifter, har jag svårt att förstå. Hur i all världen skall man kunna bibringa lärjungarna uppfattningar i den riktningen utan att de blir utsatta för en ensidig påverkan? En lärare står upp och gör propaganda mot fusk — skulle det inte vara tillåtet? Eller lärarens påverkan i riktning mot ärlighet eller människokärlek hos eleven — skulle en sådan propaganda vara förbjuden? Jag har svårt att begripa detta. Det har förbryllat mig i mycket hög grad att svaret har blivit vad det blivit. Jag tror att det kommer att åstadkomma stor förvirring även ute i landet, om det blir spritt genom massmedia, vilket det kanske blir.
Herr talman! Herr Dicksons fråga gäller om man i dessa angelägenheter bör bedriva propaganda i skolan. Inom departementet har vi grubblat mycket på detta innan vi svarade. Vi har utgått ifrån att man icke bör bedriva propaganda i ordets vedertagna mening. Kristen domsundervisningen skall enligt läroplanen vara objektiv i den meningen att den meddelar sakliga kunskaper om olika trosåskådningars innebörd utan att läraren auktoritativt söker påverka eleverna att omfatta viss åskådning. När det gäller andra typer av frågor syftar grundskolans läroplan till att få eleverna att visa självständighet och anlägga ett kritiskt betraktelsesätt. Av sådana skäl var det ganska självklart att man, såsom frågan var ställd, borde svara nej på densamma.
Herr talman! Jag glömde i mitt föregående anförande att tacka för svaret, men det var så obetydligt att det liksom flög bort för mig. Men nu tackar jag för båda svaren och ber om tillgift för att jag inte visade vederbörlig hövlighet första gången. Jag respekterar skolans målsättning såsom den är formulerad i skollagen. Det var egentligen bara för att få ett förtydligande på en punkt som jag ställde min fråga. Det finns skolmän som är så angelägna att följa lagens bokstav att de, om de sagt någonting i den ena riktningen, anser sig böra säga någonting även i den andra. De ger även av princip företrädare för andra riktningar ordet omedelbart därefter. På vissa områden är det egentligen en truism att ställa frågan. Ta exempelvis begreppet ärlighet. Man kan väl inte mena att någon som har som specialitet att utöva ficktjuvens verksamhet skall inbjudas att komma och propagera för oärlighet, om man i en förs: ta instans har propagerat för ärlighet. Jag är så pass förbryllad av svaret att jag har svårt att komma fram till någon slutsats. Egentligen är jag lika klok nu som jag var innan vi började, för att inte rent av säga mindre klok än när vi började. Nu börjar det att uppstå situationer i vilka man inte vet hur man skall handla.

Herr talman! Herr Westberg har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet, när han avser att framlägga förslag om de gymnasiala skolformerna med anledning av yrkesutbildningsberedningens betänkande. Frågan har öÖöverlämnats till mig för besvarande. Yrkesutbildningsberedningens förslag har nyligen avlämnats och har remitterats till ett stort antal myndigheter och organisationer. Innan remissyttrandena inkommit är jag inte beredd att redovisa något ställningstagande i den berörda frågan. Jag hoppas emellertid att ett förslag skall kunna föreläggas 1968 års riksdag.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Visserligen säger han sig inte vara beredd till något ställningstagande i denna fråga men han hoppas likväl att kunna förelägga 1968 års riksdag ett förslag i ärendet. Jag vill gärna ta fasta på detta uttalande. Det är min livliga förhoppning att det skall visa sig möjligt att framlägga förslag redan under vårriksdagen 1968. Vi vet att många skolplanerare på olika nivåer otåligt väntar på besked angående utformningen av den integrerade gymnasiala skolan.

I den omfattande skolbyggnadsverksamhet som pågår och planeras är det givetvis av väsentlig betydelse att klara besked kan lämnas. Det är därför synnerligen angeläget att beslut i frågan så snart som möjligt kan fattas.

Herr talman! Jag vill upplysa herr Westberg om att när vi fick remissyttrandena över yrkesutbildningsberedningens första betänkande stod det alldeles klart att det inte gick att framlägga ett förslag på basis av det; det var inte tillräckligt preciserat. Nu har vi emellertid fått preciserade läroplaner. Dessa remissbehandlas för närvarande och när remissbehandlingen är klar kommer regeringen att handla snabbt.

Herr talman! Herr Ståhl har frågat mig om jag vill medverka till sådana modifikationer av fastställda gränser för dämning och tappning i Vänern, att risken för förödande översvämning kan förebyggas bättre än för närvarande. Gränserna för dämning och tappning i Vänern är fastställda genom vattendom år 1937. Som ägare av Trollhätteverken är vattenfallsverket emellertid oförhindrat att när helst behov därav anses föreligga hos vattendomstolen ansöka om fastställande av ändrade eller nya regler för vattenbyggnaden och dess utnyttjande. Verket har hittills inte ansett sig ha anledning att göra någon sådan ansökan. Gällande bestämmelser utgör nämligen resultatet av en mycket noggrann avvägning mellan berörda intressen, där särskilt de stora riskerna för ras i Götaälv-dalen vid mer betydande avtappning krävt uppmärksamhet. Högsta tillåtna vattenmängd genom Trollhätteverken utgör 1 000 m/sek. Avtappningen har nu legat vid denna maximala nivå under en stor del av hösten. Efter vad jag inhämtat från vattenfallsverket skulle de nu aktuella vattenståndsförhållandena i Vänern emellertid inte nämnvärt ha kunnat påverkas även om man i Trollhätteverken tappat maximal vattenmängd redan tidigare under året. Man är emellertid väl medveten om de problem som.högvattnet i Vänern kan orsaka och ägnar kontinuerlig uppmärksamhet åt behovet av modifikationer i tappningen. I princip kan enligt vattenlagen också var och en som lider skada av gällande regler om vattenhushållningen ansöka om ändring av fastställda bestämmelser. Förutsättningen härför är emellertid, att gällande regler är ofullständiga och att tredje mans rätt inte skulle förnärmas av de ändrade reglerna. I ett eventuellt akut nödläge kan slutligen länsstyrelsen inom ramen för den allmänna katastrofberedskapen förordna om åtgärder, som strider mot de av vattendomstolen fastställda föreskrifterna. Jag har emeller tid erfarit, att vattenståndet i Vänern nu är i'sjunkande.
Herr talman! Alla som bor vid Vänerns vattenområde är naturligtvis tacksamma för att vattnet nu äntligen är i sjunkande — det går emellertid mycket sakta. Vi är också tacksamma för åtskilliga av de försäkringar som ges i svaret. Jag hoppas att dessa uttalanden skall effektivisera bevakningen av Vänern. Detta problem gäller emellertid inte bara Vänern utan praktiskt taget samtliga reglerade sjöar i detta land. Det är tyvärr så, att regnväder och vattenstånd visar en betänklig obenä: genhet att ta hänsvn till vattendemar, vattenfallsverket och andra höga myndigheter. Om vädret blir besvärligt och bestämmelserna inte kan rubbas kommer vi i sådana situationer som vi haft senast under denna höst. Det förefaller som om man på vattenfallsverket inte läst i tidningarna om Kållandsö, där det varit mycket besvärliga översvämningar i höst. Samma risk har under flera månader varit överhängande inom ett område från Värmlands nordspets till långt ned på Västgötaslätten. Vänern har legat som en högvall mot de vattenmassor som faller ut i sjön, och det har varit på vippen att bli översvämning inom stora områden. För de skador som härigenom kunde ha uppstått finns inte någon möjlighet att få ut ersättning. När vårvattnet rinner in i husen, något som hänt vartannat år under vissa tider i klarälvsområdet, blir skadorna ekonomiskt kännbara. Detta är en mycket viktig sak. Jag skulle vilja lägga herr statsrådet såsom högste chef för vattenfallsverket och övriga vattenmyndigheter varmt om hjärtat att försöka få dessa myndigheter att smidigare och tidigare än vad som skett i år igångsätta tappningen, så att det finns utrymme kvar i dessa jättebassänger när höstregnen kommer. Jag hoppas att min fråga och svaret på den skall få denna effekt, så att människorna i dessa trakter kan känna sig lugnare än vad de gjort under många höstar då förhållandena varit sådana som i år. Det borde kunna bli bättre genom en effektivare övervakning både från vattenfallsverkets, Trollhättekraftverkets och länsmyndigheternas sida. Det borde finnas större möjligheter till dispenser för tillfälliga ökningar av tappningen. Detta är en sak som inte kan bestämmas generellt utan som måste övervakas från dag till dag, i vissa fall från timme till timme.
Herr talman! Jag tror jag kan försäkra herr Ståhl om att vattenfallsverket i hög grad känner sitt ansvar för vattenståndet i Vänern. I denna konkreta fråga är väl innebörden av herr Ståhls kritik av vattenfallsverket, att man borde ha börjat den maximala avtappningen ännu något tidigare än man gjort i år. Av naturliga skäl är det svårt för mig att ta ställning till, huruvida detta hade varit riktigt eller inte. Problemet med Vänern är mycket svårt. Jag antar att herr Ståhl har sett den vattendom som reglerar Vänern. Det är ju en hel »bibel», som man kan ägna en stor del av sitt liv för att verkligen penetrera. En tappning utöver de fastställda maximigränserna innebär visserligen att vattenståndet i Vänern skulle sjunka snabbare, men mot detta står, som herr Ståhl känner till bättre än jag, de rasrisker och de andra risker för vattenförsörjningen i Göteborg som då inträder. Detta är alltså ett mycket svårt avvägningsproblem. Men jag kan försäkra herr Ståhl att befolkningen vid Vänern i hög grad har vattenfallsverkets stöd när det gäller att minska översvämningsriskerna genom att utnyttja de möjligheter till avtappning som finns inom gränserna för de fastställda maximinivåerna och de modifikationer av dessa som utan ändring av vattendomen kan komma till stånd.

Herr talman! Det ärende som kammaren nu skall behandla gäller frågor som ofta är föremål för stor uppmärksamhet i den allmänna debatten, nämligen förflyttning av barn från en miljö till en annan. Oftast med utgångspunkt från något speciellt fall har gång efter annan, inte minst i pressen, påtalats att den nuvarande ordningen på detta område inte är tillfredsställande. Diskussionerna har kanske vanligen gällt formerna för förflyttning men också frågan om vilka organ som bör besluta eller ha hand om verkställigheten i dessa ofta mycket känsloladdade ärenden. Stor uppmärksamhet har naturligt nog ägnats åt förflyttningarna av fosterbarn, som de biologiska föräldrarna vill få tillbaka, kanske sedan lång tid har gått och barnet därför förlorat all kontakt med föräldrarna. Lagstiftningen har otvivelaktigt varit bristfällig på detta område, och det är därför med stor tillfredsställelse som utskottet tagit sig an det förslag till en helt ny lagstiftning i ämnet som proposition nr 138 innefattar. Det är naturligtvis svårt att stifta lag på ett sådant här rättsområde där inget fall är det andra likt och där känsloengagemanget ofta är så starkt att också människor, som i vanliga fall är omdömesgilla och välbalanserade, är beredda att ta rätten i egna händer. Avvägningen av barnets bästa mot andra intressen innebär givetvis också särskilda svårigheter för lagstiftaren. Utskottet har i sitt i det allra närmaste enhälliga utlåtande funnit de framlagda förslagen i huvudsak väl avvägda och ägnade att ligga till grund för lagstiftning. På några punkter har emellertid utskottet ansett sig böra föreslå vissa jämkningar, och det är för att litet närmare motivera dem som jag har tagit till orda. Omtanken om barnens bästa måste givetvis vara en ledande tanke i lagstiftningen på detta område. Propositionens bestämmelser vilar också på den grunden. Jag vill här först peka på att en utgångspunkt för förslaget är att all förflyttning av barn om möjligt bör ske under parternas frivilliga medverkan och att tvångsåtgärder i största möjliga utsträckning bör undvikas. Å andra sidan kan man naturligtvis inte helt avstå från tvångsmedel. Respekten för rättsordningen skulle undergrävas, om domar och beslut som gäller vårdnaden om barn inte skulle kunna verkställas. Möjligheter att ingripa mot en tredskande person måste alltså finnas, och det är mot den bakgrunden som man måste bedöma propositionens förslag att tvångsmedel i form av vite och hämtning skall få förekomma. När parternas goda vilja saknas och tvångsmedel därför måste användas, bör man emellertid ta största möjliga hänsyn till barnets bästa, både vid valet av tvångsmedel och vid tillämpningen i övrigt. Hämtning av barn får som regel tillgripas först sedan andra vägar prövats utan framgång och förfarandet läggs i huvudsak i händerna på barnavårdsmyndigheterna. Länsstyrelsen som över ordnad barnavårdsmyndighet får sålunda beslutsfunktionen, företrädare för barnavården skall som regel anförtros uppdragen att söka ombesörja frivillig verkställighet, och barnavårdsfunktionärer skall, liksom om möjligt läkare, närvara vid hämtningsförrättningar. Hänsyn till barnets bästa kan också medföra att länsstyrelsen i vissa fall kan vägra verkställighet. Vid utformningen av denna regel om hinder för verkställighet har utskottet ansett att barnets intresse måste beaktas ännu starkare än som skett i propositionen. Bestämmelser, som anger när verkställighet bör vägras på grund av att överflyttningen kan skada barnet, finns i 38 i förslaget till lag om ändring i föräldrabalken, och den innehåller att verkställighet får vägras, om den inte kan ske utan avsevärd fara för barnets kroppsliga eller själsliga hälsa. Med viss anslutning till argumentationen i en motion av herr Martinsson har utskottet ansett, att det inte står i överensstämmelse med omtanken om barnets bästa att kräva, att det skall föreligga en så höggradig risk som den, som markeras genom uttrycket avsevärd fara, för att länsstyrelsen skall få vägra verkställighet. Barnets bästa kräver enligt utskottet att verkställighet vägras om det föreligger en icke ringa risk för skada på barnets hälsa. Denna ståndpunkt har föranlett utskottet att föreslå att uttrycket avsevärd fara för barnets kroppsliga eller själsliga hälsa i 58 andra stycket bytes ut mot orden »risk, som ej är ringa, för skada på barnets kroppsliga eller själsliga hälsa». Att verkställigheten inte får vägras, om de befarade skadeverkningarna endast består i en övergående störning eller annan tillfällig olägenhet, ligger enligt utskottets mening i att det skall vara fråga om en skada på den kroppsliga eller själsliga hälsan. En skada på hälsan är med andra ord något annat och allvarligare än en tillfällig störning eller olägenhet. Jag är emellertid angelägen att framhålla, att utgångspunkten för prövningen av verkställighetsfrågan självfallet måste vara att domstols dom eller beslut skall lända till efterrättelse. Också i det fall där avgörande av domstol inie föreligger utan sökanden grundar sin framställning om barnets överlämnande på sin lagliga rätt att som vårdnadshavare bestämma barnets vistelseort bör utgångspunkten för prövningen vara att framställningen skall medges. Samma ändring som jag nyss talade om i 55 i förslaget till lag om ändring i föräldrabalken har utskottet också förordat i förslaget rörande 50 § i barnavårdslagen. I sin hittillsvarande lydelse ger paragrafen barnavårdsnämnden möjlighet att förbjuda förflyttning av fosterbarn från fosterhem i sådana fall då förflyttning inte kan ske utan avsevärd skada för barnet. Paragrafen tillkom mot lagrådets bestridande. Lagrådet ansåg det främst från rättsäkerhetssynpunkt olämpligt att barnavårdsnämnderna fick en förbudsmöjlighet som t.o.m. kunde sätta de allmänna domstolarnas beslut ur spel. Också senare, inte minst i det här lagstiftningsärendet, har paragrafen kritiserats. Missnöje med 508 låg också, jämte annat, i botten när riksdagen förra året begärde en allsidig översyn av barnavårdslagen.

Också utskottet har ansett att man nu bör nöja sig med att anpassa paragrafens innehåll till den nya lagstiftningen om förflyttning av barn i all mänhet. Paragrafens fortsatta bestånd och utformning bör i”stället övervägas vid den nyssnämnda översynen av barnavårdslagen. Utskottets ställningstagande innebär alltså endast den ändringen i förhållande till propositionen att uttrycket »avsevärd skada» ersätts med den text som utskottet, som jag nyss nämnde, har förordat i 58 andra stycket i 21 kap. föräldrabalken. Eventuella betänkligheter mot den utvidgning av nämndens befogenheter som denna ändring otvivelaktigt innebär bör enligt utskottets mening nu få vika med hänsyn till det minskade behov av användning av 50 § barnavårdslagen, som följer av den nya lagstiftningen i 21 kap. föräldrabalken. Och så får, som sagt, paragrafens fortsatta öde närmare övervägas vid den översyn av hela barnavårdslagen som snart torde komma till stånd. Utskottets ändringar i övrigt, herr talman, sammanhänger med propositionens förslag att verkställigheten om möjligt skall ske på frivillighetens väg — alltså utan tvång. Det är också, som jag förut nämnt, ett förslag som ytterst vilar på omtanken om barnets bästa. Överflyttningen bör ske så skonsamt som möjligt med undvikande av myndighetsingripande och allmän uppmärksamhet. Denna frivilliga verksamhet, eller medlingsverksamhet om man så vill, skall enligt propositionen ombesörjas av ledamot eller suppleant i barnavårdsnämnden eller av tjänsteman inom barnavården som erhåller särskilt uppdrag från länsstyrelsen. Det är tänkt att uppdraget förutom till barnavårdsnämndens ledamöter, suppleanter och tjänstemän skall kunna ges även åt andra befattningshavare inom socialvården, såsom socialvårdskonsulent eller barnavårdskonsulent — alltså tjänstemän med hela länet eller ännu större område som verksamhetsfält. Fördelen med att anlita sistnämnda personer är att de i allmänhet inte torde ha tagit befattning med ärendet tidigare och därför inte heller tagit ställning och därmed kanske förlorat en del av ena partens förtroende. I enlighet med vad som yrkats i en motion av fru Holmqvist har utskottet ansett det vara av värde att kunna vidga kretsen ytterligare till personer utanför barnavården, t.ex. läkare, kuratorer eller distriktssköterskor. Möjlighet bör med andra ord finnas att ge uppdraget åt praktiskt taget vilken person som helst, förutsatt att vederbörande kan förväntas ha parternas förtroende och kunna fullgöra uppdraget på lämpligt sätt. Detta har utskottet markerat genom att i 2 § föreslå att uppdrag av förevarande slag också skall kunna ges till »annan lämplig person». En följdändring härtill föreslås i 118, där en regel inskrives om ersättning för sådant uppdrag. I detta sammanhang bör jag väl inte underlåta att nämna att utskottet däremot inte har velat tillmötesgå motionärens önskemål om att uppdraget också skall kunna anförtros åt barnavårdsnämnden som sådan. I likhet med vad som uttalas i propositionen har utskotlet inte ansett det vare sig behövligt eller lämpligt att engagera nämnden i dess heihet. Nämnden skulle i så fall ändå delegera uppgiften till någon ledamot eler tjänsteman. Därför bör det vara mer ändamålsenligt att ge uppdraget till vederbörande direkt och undvika omvägen via nämnden. Stor skyndsamhet är dessutom ofta påkallad i dessa ärenden, framför allt när det gäller frånskild makes rätt till umgänge med barnet under en bestämd helg eller visst veckoslut. Motionärens farhågor för att den föreslagna ordningen skulle skapa ett motsatsförhållande mellan nämnden och dess ledamot eller tjänsteman tror jag är något överdrivna. Det förefaller naturligt att länsstyrelsen innan den utser någon i orten tar reda på barnavårdsnämndens uppfattning om vem som är mest lämpad för uppgiften att försöka åstadkomma en frivillig överflyttning av barnet. Vidare föreligger det givetvis inget hinder för den som fått uppdraget att ta kontakt och rådgöra med nämnden om det lämpligaste tillvägagångssättet för överflyttning av barnet. Herr talman! Med det anförda ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I likhet med första lagutskottets ordförande finner jag det angeläget att framhålla att man har all anledning att vara glad över den proposition regeringen lagt fram med förslag till ny lagstiftning om verkställigheten vid överflyttning av barn. Redan ur psykologisk synpunkt måste det anses vara en fördel att bestämmelserna om sådan tvångsmässig överflyttning hänföres till barnavårdslagen och inte som nu till utsökningslagen. Tvångsmässig förflyttning av barn ter sig alltid synnerligen motbjudande för oss, och när sådana fall förekommer brukar de också ge ganska pinsamt eko i dagspressen samt i radio och TV. Men komplikationer kommer alltid att uppstå som man inte kan bedöma på annat sätt än så att man måste ta till tvångsmedel. I propositionen har departementschefen på sidan 39 anfört ungefär samma sak som första lagutskottets ordförande nyss gjorde. Även om man såvitt möjligt måste skona barnen från åtgärder som kan vara skadliga för deras fysiska och psykiska hälsa kan samhället inte helt och hållet avstå från tvångsåtgärder, eftersom dom och beslut i vårdnadsfrågor skulle förlora sin betydelse om varje möjlighet att framtvinga verkställighet saknades. Nu råder i allmänhet stor enighet om att tvångsåtgärder endast skall få tillgripas när man gjort allt vad man kan i Övrigt för att få ett frivilligt överlämnande till stånd och också då med den viktiga inskränkningen, att åtgär den inte får medföra verklig risk för att barnet tar skada. Utskottet har med stor tillfredsställelse hälsat förslaget att beslut i frågor som rör verkställighet av domar och beslut i vårdnadsfrågor samt begäran av verkställighet av vårdnadshavare hädanefter skall fattas av länsstyrelsen, som är den överordnade instansen till den kommunala barnavårdande myndigheten. Det är egentligen bara på en punkt som utskottet inte har kunnat enas, och det gäller bestämmelserna om den s.k. frivilliga verkställigheten, vilka återfinns i 2 § i propositionsförslaget. Reservanterna har härvidlag inte helt kunnat godta vad utskottsmajoriteten har föreslagit. Visserligen har utskottsmajoriteten inte i alla stycken godtagit propositionens förslag utan har i anledning av fru Holmqvists motion i denna kammare föreslagit en annan lydelse, som finns på s. 34 i utskottsutlåtandet. Därmed skulle man vinna att kretsen av personer som skall kunna få medlingsuppdrag vidgas utöver vad som anges i propositionsförslaget. Vi som reserverat oss har en del andra synpunkter att anföra. I lagberedningens förslag, som låg till grund för propositionen, har beträffande förslaget om s.k. frivillig verkställighet framhållits, att det är önskvärt att verkställighet av förflyttning av barn såvitt möjligt sker på frivillighetens väg. Man har därför föreslagit att länsstyrelsen skulle kunna uppdra åt barnavårdsnämnden på orten att verka för att beslutet blir verkställt utan tvångsåtgärder. Beredningen ansåg att man inte skulle vara alltför optimistisk beträffande verkningarna av. detta förslag. Man förstod att barnavårdsnämnden i många fall redan kunde ha uttömt sina möjligheter till medling och att det skulle vara lönlöst att försöka den vägen. Därför menade man att det borde finnas möjlighet att vända sig till annan barnavårdsfunktionär utanför barnavårdsnämnden för uppdraget. Vidare har man för att undvika onödig tidsutdräkt i andra stycket 2 § infört en bestämmelse om att medling skall verkställas med kortast möjliga dröjsmål. Senast inom två veckor skall en redogörelse lämnas till länsstyrelsen om vilka åtgärder som har vidtagits, om det inte finns alldeles särskilda skäl för att detta inte kan ske. Flera remissinstanser har uttalat sig i anledning av denna paragraf. Ingen av dem har sagt att det skulle vara olämpligt att ge uppdraget till barnavårdsnämnden, även om många tvivlar på nyttan av paragrafen. En instans har t.o.m. velat skärpa bestämmelsen så att barnavårdsnämnden obligatoriskt skulle få i uppdrag att medverka till en frivillig verkställighet innan länsstyrelsen fattar beslut om tvångsmässig sådan. En annan instans anser att en sådan hänvändelse till barnawvårdsnämnd endast undantagsvis skall kunna underlåtas. Andra återigen har sagt att man får förutsätta, att när det gått så långt att man begär verkställighet, har barnavårdsnämnden redan varit inkopplad på fallet och uttömt sina möjligheter till medling. Därför ifrågasätter man om paragrafen gör någon nytta alls. Advokatsamfundet avstyrker den direkt av det skälet att det skulle medföra onödig risk för att ärendet fördröjs. Då skall man emellertid komma ihåg att det, som lagförslaget blivit utformat, inte föreligger någon absolut skyldighet för länsstyrelsen att vända sig till barnavårdsnämnden eller andra personer som departementschefen föreslagit, utan det föreligger endast rätt att göra det när man anser det vara lämpligt. Är det alldeles uppenbart att det inte skulle tjäna något till med en ytterligare medling, kan man ju omedelbart förordna om verkställighet. Emellertid har departementschefen i propositionen särskilt fäst sig vid invändningen att det skulle kunna med föra en risk för fördröjning av ärendet, om barnavårdsnämnden fick ett sådant uppdrag, men han vill ändå gärna behålla möjligheten att kunna göra ett sista försök till medling innan verkställighet med tvång företas. Han har därför givit lagförslaget den utformning som återfinns på s. 3 i propositionen. Departementschefen anför också att uppdraget till sin natur är sådant att det inte kan anses nödvändigt att engagera barnavårdsnämnden i dess helhet. Eftersom nämnden ändå måste delegera uppdraget till enskild ledamot eller tjänsteman, skulle det vara smidigare att låta uppdraget gå direkt till ledamot eller suppleant i barnavårdsnämnden eller, i fall där barnavårdsnämnden redan har uttömt sina resurser, till annan befattningshavare inom barnavården. Jag vill visst inte förneka att detta förslag medger ett snabbt och smidigt förfarande, men i likhet med vad fru Holmqvist anfört i sin motion anser vi reservanter att de skäl som anförts för denna ändring inte är tillräckliga för att motivera att barnavårdsnämnden i dess helhet skall förbigås. Det gäller ändå ett relativt litet antal fall per år, och någon särskilt stor risk för en onödig tidsutdräkt genom att uppdraget går till barnavårdsnämnderna tycker jag inte att man skall behöva befara. Vi delar alltså motionärens synpunkt att det rent principiellt — och det tycker jag är den viktigaste invändningen — inte är lämpligt att länssty relsen ges befogenhet att med förbigående av barnavårdsnämnden åt dess ledamöter, suppleanter eller tjänstemän ge uppdrag, som naturligt faller inom nämndens kompetensområde. Därför skulle vi reservanter helst ha velat yrka bifall till det av motionären framlagda förslaget men det har upplysts oss att man i så fall också måste företa vissa ändringar av barnavårdslagen. Detta har också motionären an: tytt, dock utan att närmare ange vilka punkter det skulle vara fråga om. Därför har vi ansett oss nödsakade att avstå från ett sådant yrkande. Vi tycker dock att utskottsmajoriteten behandlat detta spörsmål en liten smula lättvindigt när den helt gått förbi detta principiella resonemang och hakat upp sig på vad motionären anfört om risken för motsättningar mellan barnavårdsnämnden och dess ledamöter eller tjänstemän. Jag tror egentligen inte att denna risk är särskilt stor, eftersom man nog får förutsätta att samtliga instanser som handlägger ärenden av detta slag bemödar sig om att finna en så smidig lösning på problemet som möjligt. Men det rent principiella spörsmålet, i vad mån en överordnad myndighet skall ha möjlighet att direkt ge uppdrag åt kommunala nämnders enskilda ledamöter, tycker jag är något som inte blivit tillräckligt övervägt i detta sammanhang. Det är därför inte tillrådligt att riksdagen binder sig så starkt vid den lösning som departementschefen föreslagit. Vi har också anslutit oss till den av motionären anförda uppfattningen att uppdraget bör kunna lämnas till person som är att söka utanför barnavårdsnämndens krets, och därvidlag är vi även överens med utskottsmajoriteten. Men för att i möjligaste mån tillmötesgå motionärens önskemål om att barnavårdsnämnden inte skall förbigås har vi stannat för att föreslå den utformning av 2 § första stycket, som finns intagen i reservationen och som innebär att uppdraget av länsstyrelsen skall kunna ges till »lämplig person». Därmed skulle man vinna dels den utvidgning av kretsen av lämpliga personer, som åsyftas i motionen, dels att, om uppdraget lämnas till enskild ledamot eller tjänsteman inom barnavårdsnämnden, ersättningen skall kunna utgå enligt 11 § i lagförslaget med den av utskottsmajoriteten förordade ändringen, dock med ett litet tillägg som också finns i reservationen. Vi tycker väl att detta på sätt och vis är en nödlösning, men den torde kunna accepteras med hänsyn till att en översyn av barnavårdslagen skall företas på begäran av riksdagen, och därvid bör också föräldrabalkens bestämmelser i denna del kunna närmare prövas. Fru Holmqvist har också i sin motion tagit upp frågan om obligatoriskt underställande av barnavårdsnämnds beslut enligt 50 § barnavårdslagen. Personligen vill jag deklarera att jag tycker det ligger mycket i vad motionären anfört, men med hänsyn just till den kommande utredning, som jag nyss talade om, anser jag att jag i den delen kan ansluta mig till vad utskottsmajoriteten uttalat. Herr talman! Med det sagda och med hänvisning till vad som anförts i motiveringen till reservationen ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag delar utskottsordförandens uppfattning att det förslag till ändring av föräldrabalken som nu skall fastställas innebär en avsevärd förbättring i förhållande till tidigare gällande regler. Gång efter annan har det uppstått svårbemästrade problem vid förflyttning och hämtning av barn från fosterhem till de biologiska föräldrarnas hem eller annan plats. Säkerligen har de — jag vågar säga tragiska — scener som utspelats inte varit till barnets bästa. Det har inträffat händelser som tillfogat barnet sådan psykisk skada som kan befaras vara bestående för lång tid, kanske för hela livet. Sålunda är det nu framlagda förslaget till ändring av stor betydelse för barnets rättssäkerhet: Barnet får också möjlighet att i större utsträckning göra sina egna åsikter gällande. fråga om rättssäkerheten för barn. Första lagutskottet har dock i sitt utlåtande nr 60 till viss del tagit hänsyn till de i motionen framförda synpunkterna, och jag är tacksam därför. Jag hoppas också att berörda myndigheter beaktar utskottsmajoritetens synpunkter vid handläggningen av dessa synnerligen grannlaga ärenden. Jag tror dock att utskottsmajoriteten på ett par punkter klarare skulle kunnat uttala behovet av att barnets önskemål vid förflyttning skall vara avgörande eller vägledande när det gäller barn som fyllt tolv år, vilket framhållits i vår motion. Det är ett klart faktum att barn numera tidigt når både psykisk och fysisk mognad. Därför bedöms en tvångsförflyttning av barn över tolvårsåldern som mer påfrestande och skadlig än när det gäller yngre barn. Undantag finns visserligen, och detta har också utskottsmajoriteten förutsett genom att ange marginaler både över och under den tillstyrkta gränsen. Tolvårsgränsen är dessutom vedertagen bl.a. vid adoption. Efter denna ålder måste nämligen barnet självt lämna medgivande för att adoption skall kunna äga rum. Skulle alltså tolvårsgränsen fastställas även i detta fall kommer myndigheternas handläggning av dessa känsliga ärenden att underlättas. Vi bör ha i minnet att läkare och barnpsykiater skall vara inkopplade för att bl.a. bedöma barnets mognadsgrad. Utskottsmajoriteten har dock inte ansett sig böra acceptera att barnet efter fyllda tolv år självt bör få uttrycka sin vilja när det gäller förflyttning. Visserligen har utskottsmajoriteten understrukit att »det inte sällan torde finnas anledning att beakta en väl utvecklad tolvårings vilja, om barnet bestämt motsätter sig att flytta och det inte är till skada för barnet att stanna där det är», men enligt min mening ger denna formulering visst utrymme för en mera godtycklig tolkning. Det hade varit bättre att direkt förklara att det inte finns anledning att motsätta sig en väl utvecklad tolvårings vilja, om barnet bestämt motsätter sig att flytta. Det är egentligen samma sak men kanske mera klart utskrivet. Jag hoppas trots detta att hänsyn tages till denna tolvårings vilja, ty just denna ålder är det känsligaste stadiet under hela uppwväxttiden. Förfarandet i detta sammanhang beror i hög grad på tolkningen av lagtexten. Inte sällan händer det att tilllämpningsföreskrifter är så vagt skrivna att samma paragraf uppfattas mycket olika. Så har varit fallet inom försäkringskassorna när det gäller vårdbidrag till föräldrar med handikappade barn liksom på många andra områden. Jag skulle vilja understryka vikten av att klara och väl utformade föreskrifter utfärdas, så att trots dessa nya bestämmelser inte omständigheterna vid förflyttning av barn blir analoga med händelser som tidigare timat ute i landet. I 21 kap. 8 § föräldrabalken angives sättet då hämtning skall äga rum. Där föreskrives bl.a. att läkare om möjligt skall närvara. I vår motion har vi framfört förslag om ovillkorligt krav på att förutom barnavårdsmyndigheter också läkare skall närvara. Jag har litet svårt att förstå att utskottsmajoriteten inte helt har accepterat detta förslag. Emellertid har utskottet skrivit klart positivt och på denna punkt understrukit motionärernas uppfattning att medicinsk expertis bör anlitas. Dess bättre är det inte i så många hämtningsfall som man behöver anlita handräckning. Därför tror jag att utskottet utan risk för några praktiska svårigheter hade kunnat följa motionärernas förslag. Jag vill än en gång betona hur grannlaga och allvarlig denna förrättning är, som barnavårdsnämnderna kan nödgas utföra. Säkerligen hade det varit av stort värde, om det klart sagts ifrån att läkare ovillkorligen måste närvara. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande i detta ärende än om bifall till utskottets hemställan. Jag böjer mig för de förbättringar och klarlägganden som utskottet gjort i sin skrivning i förhållande till propositionen. Vi får avvakta erfarenheter av den förändring i föräldrabalken, utsökningslagen och barnavårdslagen som detta förslag innebär. Likväl anser jag att ytterligare förbättringar kunnat göras för att tillvarata rättssäkerheten och tryggheten för de barn som befinner sig i den olyckliga omständigheten att stå inför risken av förflyttning från ett för barnet kärt fosterhem ut i det ovissa.

Herr talman! Den föreslagna förändringen av handläggningen av ärenden som rör överflyttning av barn är glädjande, då det i lagen kommer att tas större hänsyn till barnet än vad som tidigare varit fallet. Att utlämning av barn skett enligt samma lag och regler som utlämning av egendom och alltså jämställts med utmätning av möbler och andra inventarier har med all rätt upprört många. Förslaget om att verkställighetsbeslutet skall fattas enligt föräldrabalken i stället för enligt utsökningslagen är en förändring till det bättre. Tyvärr är det väl så att i de fall, där tvisten om barnet drivs ända dithän att ett barn genom verkställighetsbeslut av länsstyrelsen skall hämtas genom polismyndighets försorg, är frågan om vilket lagrum som tillämpas egalt för inblandade parter. Utlämningen av barn kan bli aktuell vid tvist om umgängesrätten mellan vårdnadshavare och icke vårdnadshavare. Det kan alltså bli ett utlämningsförfarande åt båda hållen, om det vill sig riktigt illa. Det kan också gälla vårdnadshavare vars barn vistas i fosterhem och begärs utlämnat. Innan frågan om verkställighet blir aktuell kan en lång och bitter kamp om barnet ha rasat, först innan vårdnadsfrågan blivit avgjord i hemskillnadsmål och därefter när frågan om äktenskapsskillnad skall avgöras. Herr talman! Jag har full förståelse för domstolarnas dilemma i vårdnadsmål där makarna kan förefalla lika lämpade såsom vårdnadshavare. Enligt domstolsutslagen förefaller det ibland som om makarna så småningom enats om en kompromiss för att kompensera icke-vårdnadshavaren genom en rikligt tilltagen och i tidsangivelser noga utmätt umgängesrätt med barnet. Under lång tid kan tvister uppstå mellan makarna vid varje tillfälle då icke-vårdnadshavaren, åberopande sin umgängesrätt, vill ha barnet hos sig. Om denne i sin tur tredskas vid återlämnandet av barnet, vilket ger underlag till nya tvister vid nästa umgängestillfälle, kan det i sin tur medföra ingripande av myndigheterna, med risk för verkställighet vid ett eller flera tillfällen i barnets liv. — Jag hoppas att det lagförslag som nu ligger på riksdagens bord kommer att öka möjligheten att förhindra ett flertal sådana Ööverflyttningar.

Detta är inte så ovanligt. Jag kan ta ett autentiskt fall som exempel.

Jag har svårt att föreställa mig att detta barn får några ljusa minnen från sin barndoms helger! Drivs tvisten dessutom till tvångsutlämnande vid ett eller flera tillfällen, kan jag inte föreställa mig att den som kräver absolut efterlevnad av domen under dessa förhållanden kan få något utbyte av samvaron med sitt barn. Mycken skada kan barnet få lida även utan att ärendet drives till sin spets. Av sådana tvister som jag känner till brukar kravet på absolut efterlevnad av domstolens utslag om umgängesrätt från ickevårdnadshavaren — hittills oftast fadern — upphöra i och med eller någon tid efter ny familjebildning. Det kan också förhålla sig så, att någon av parterna inte fullgör sin underhållsplikt. En annan art av svåra avgöranden är de som rör förflyttning av fosterbarn. Jämför man antalet förbud med antalet fosterbarn, finner man att det lyckligtvis bara är ett fåtal som drabbas därav. För dem som drabbas är ju detta ingen tröst. Jag kan omvittna att de som aktivt arbetar inom barnavården känner stor tacksamhet inför fosterföräldrarnas oegennyttiga arbete. Dessa är stor tack värda för villigheten att öppna sina hem för barn som av olika skäl förmenats chansen att växa upp i en egen harmonisk familjemiljö, som har så stor betydelse för ett barns framtida utveckling. Barnavårdande myndigheters önskan är att fosterbarnet skall få vara som medlem i familjen och att med tiden fosterföräldrarna — samt eventuella fostersyskon — och fosterbarnet även känslomässigt skall växa samman, så att det hela blir så likt ett biologiskt familjeförhållande som möjligt. Samtidigt måste samma myndigheter, även om det kan kännas svårt, begära att fosterföräldrarna skall lämna tillbaka barnet, när de biologiska föräldrarna så kräver. Föräldrarna eller annan vårdnadshavare kan nämligen, även om annat avtalats, när som helst fordra att barnet, om det synes vederbörande lämpligt, skall återlämnas. Därför noterar jag med tillfredsställelse att 50 § får stå kvar i barnavårdslagen och att departementschefen inte följt de remissinstanser som ansett paragrafen obehövlig. Tillägget att fosterbarnet kan skiljas från fosterhemmet på grund av länsstyrelsens beslut enligt föräldrabalken tror jag blir svårtolkat. Ett par remissinstanser har pekat på problemet och uttalar tveksamhet inför tillägget. Flera remissinstanser förordar i stället att barnavårdsnämndens beslut enligt 50 § skall underställas länsstyrelsens prövning.

I motion II:1089 har jag yrkat på att barnavårdsnämnds «beslut skall handläggas på samma sätt som beslut enligt 29 § barnavårdslagen. Mitt motiv är att ett beslut enligt 50 § inkräktar på vårdnadshavarens rätt att bestämma Över barnet i precis samma grad som ett beslut enligt 29 8, d.v.s. att barnavårdsnämnden mot vårdnadshavarens önskan tar barnet från hemmet. Enligt 50 § är konflikt mellan vårdnadshavaren och barnavårdsnämnden precis detsamma; det gäller att vårdnadshavaren inte har rätt att ha barnet hos sig. Skillnaden är bara den att två barnavårdsnämnder oftast har att befatta sig med ärenden som behandlas enligt 50 §, eftersom vårdnadshavaren oftast är bosatt på annan ort än barnet. Detta gör inte handläggningen enklare, därför att vårdnadshavaren av barnavårdsnämnden på den plats där han är bosatt kan förklaras lämplig att ta hand om sitt barn. Då kan vederbörande ha svårt att förstå att barnavårdsnämnden i den kommun där barnet vistas beslutar om förbud mot förflyttning. I ett överklagningsskede kan också två länsstyrelser råka bli inkopplade på samma ärende. Ett underställningsförfarande blir därför enklare för den enskilde, och det skapas en garanti för att ärendena avgöres hos barnavårdsnämnden utan tidsutdräkt och att alla — inte bara ett fåtal förbudsärenden — blir prövade av länsstyrelsen. Jag har sedan motionen väcktes blivit än mer styrkt i min uppfattning efter att ha tagit del av en undersökning om hur förbud mot fosterbarnsförflyttningar enligt 50 § har handlagts under den tid lagen gällt. Av 75 beslut har 48 inte överklagats. Av de 27 prövade besluten har länsstyrelsen fastställt 20 och hävt barnavårdsnämndens beslut i sju fall. 18 ärenden har överklagats och prövats av regeringsrätten. I sju fall har förbudet fastställts och i 11 fall har det hävts. Hur svårbedömda fosterbarnsförflyttningar är framgår av att av 18 regeringsrättsärenden var länsstyrelsernas och regeringsrättens utslag lika i nio fall men olika i nio fall. 28 barn hade vistats i fosterhemmet fyra år eller mer när frågan om förflyttning väcktes. Nio och elva års vistelse i fosterhemmet förekom, och den längsta vistelsen var 13 år. Det finns fosterföräldrar som frågar: Hur länge äger biologiska föräldrar sina barn? Tidsutdräkten vid handläggningen enligt nuvarande lag har kritiserats — i vissa fall med all rätt. Utredningstiden hos barnavårdsnämnderna var en till två månader i 25 av 75 ärenden. I enstaka fall uppgavs utredningstiden till två år och t.o.m. mer. I 27 ärenden avgjorda av länsstyrelsen hade sex en utredningstid av en till två månader; i enstaka fall har utredningstiden varit ett till två år. Av regeringsrättens beslut har fem fall avgjorts inom två månader, men tre fall har tagit tolv månader att utreda. Genom ett underställningsförfarande prövas och avgöres samtliga ärenden; återkommande propåer från vårdnadshavaren skulle medföra risk för förhalning och ovisshet för alla parter. Vårdnadshavaren kommer sig nämligen inte för att påkalla länsstyrelsens åtgärd. Tyvärr är utskottets hemställan om avslag på mitt motionsyrkande enigt trots remissoch departementschefsuttalanden, och utskottet menar litet tveksamt att frågan torde kunna bli föremål för övervägande i samband med översyn av barnavårdslagen. Vidare skriver utskottet: »Att nu införa en sådan ordning synes däremot icke lämpligt med hänsyn till förbudets begränsade syfte.» Jag hade väntat mig en något fylligare skrivning, ja t.o.m. bifall till yrkandet om underställningsbeslut, då jag trodde att utskottsordföranden och jag var på samma linje. Jag tror inte att syftet, att tillämpningen av 50 § skall bli begränsad, kan uppnås genom förslaget om ändring i föräldrabalken. Fosterföräldrarnas kontakt med den lokala barnavårdsnämnden medför att de vänder sig dit när vårdnadshavaren begär att återfå sitt barn. De har återkommande kontakter med fosterbarnsinspektören, och det är därför naturligt att ärendet prövas genom att fosterföräldrarna anmäler det till fosterbarnsinspektören. Den föreslagna ordalydelsen inger fosterföräldrarna hopp om ökat skydd för fosterbarn, vilket kan innebära att lagen i stället får ökad betydelse. Trots min argumentation för underställningsbeslutet anser jag att jag av formella skäl inte kan yrka bifall till min motion. I motionen har jag också tagit upp en annan principfråga som rör barnavårdsnämndernas medverkan vid fri villig överflyttning. Jag anser det felaktigt och olämpligt att en statlig myndighet vid sidan om kommunala myndigheter, i detta fall barnavårdsnämnden, ger ledamot, suppleant eller tjänsteman i barnavårdsnämnden uppdrag för vilka de inte har redovisningsskyldighet för den kommunala nämnd de tillhör eller är anställda hos. Utskottet har inte med ett ord omnämnt denna principfråga. Utskottsordföranden ansåg att vad jag hade anfört om risken för att det kunde uppstå ett motsatsförhållande mellan barnavårdsnämnden och den ledamot, suppleant eller tjänsteman som fått länsstyrelsens uppdrag var överdrivet. Är det så överdrivet när jag i motionen skriver: »Förslaget om att länsstyrelsen skulle lämna uppdraget direkt åt enskild ledamot eller suppleant eller tjänsteman hos nämnden kan däremot icke anses lämpligt, då vederbörande härigenom — åtminstone i vissa fall — riskerar att komma i motsatsställning till nämnden. Även rent principiellt måste det bedömas som olämpligt att dylika uppdrag av länsstyrelsen ges enskilda förtroendemän eller tjänstemän vid nämnden.» Utskottet har inte heller kategoriskt hävdat att sådana situationer inte kan uppstå. Eftersom fröken Bergegren utförligt har redogjort för principresonemanget, skall jag inskränka mig till denna deklaration. Reservationen av fru Löfqvist och fröken Bergegren följer visserligen på grund av följdförändringar i barnavårdslagen inte mitt motionsyrkande. Reservanterna är ursäktade härför. Jag trodde emellertid att man skulle ha kunnat följa utredningsförslaget på denna punkt, eftersom jag förutsatte att utredningen hade beaktat eventuella följdändringar. Reservationen tillgodoser emellertid mina principiella invändningar, varför jag yrkar bifall till den.

Herr talman! Eftersom utskottets ordförande utförligt kommenterat utskottets skrivning, har jag bara några få ord att tillägga. I Kungl. Maj:ts förslag hade 21 kap. 38 utformats så, att länsstyrelsen även i annat fall än då förhållandena ändrats väsenligt skulle få vägra verkställighet, om sådan ej kunde ske »utan avsevärd fara för barnets kroppsliga eller själsliga hälsa». Vad beträffar innebörden av uttrycket »utan avsevärd fara för barnets kroppsliga eller själsliga hälsa» fanns en förklaring i departementschefens uttalande, vilket återfinns på s. 18 i första lagutskottets utlåtande. I uttalandet markeras tydligt, att det är risken för fara som skall tas i beaktande och att den risken skall vara stor. Detta föranledde mig att i motion II: 1081 utveckla några synpunkter på detta problem. Jag föreslog i motionen, att ordet »avsevärd» skulle tas bort i lagtexten, så att man fick en formulering som omöjliggjorde en sådan här förflyttning, om det över huvud taget förelåg fara för barnets kroppsliga eller själsliga hälsa.

Föräldrarna skall inte ha någon absolut rätt till barnet, om denna rätt kränker barnets intressen. Inte heller fosterföräldrar som under lång tid haft hand om ett barn skall ha någon självklar rätt att behålla barnet, om denna rätt kommer i konflikt med barnets reella intresse. Under förhandlingarna i utskottet har jag vunnit ett gehör för denna ståndpunkt, och efter många överläggningar har utskotiet kommit fram till den for mulering, som fru Gärde Widemar redogjorde för och som jag ansett mig kunna acceptera. Den överensstämmer kanske inte exakt med den ståndpunkt jag hävdat, men jag anser att den innebär en avsevärd förbättring jämfört med propositionens förslag och är därför nöjd med resultatet. Vad sedan angår den reservation som fogats till första lagutskottets utlåtande anser jag inte att det finns något skäl för kammaren att bifalla denna. Fröken Bergegren motiverade reservationen med att man velat utvidga kretsen av de personer som kan erhålla uppdraget att ordna med en frivillig överflyttning av barn. I den av utskottet föreslagna formuleringen av 28 lyder sista meningen: »Sådant uppdrag får även lämnas åt annan lämplig person.» Det innebär att personkretsen enligt vårt förslag och enligt reservationens förslag blir exakt densamma. Vårt förslag till lagtext innehåller dessutom en viss exemplifiering. Man kan tvista om huruvida en sådan är nödvändig eller inte, men jag kan alltså inte finna att personkretsen blir större enligt reservationens förslag. Ingen har här i kammaren tillstyrkt fru Holmqvists motion. Denna föranleder därför inte någon vidlyftigare kommentar från min sida. Jag anser mig ändå böra påpeka att det föreligger en viss motsättning i fru Holmqvists argumentering, när hon i det ena fallet begär en utvidgning av underställningsplikten för barnavårdsnämnderna och i det andra fallet slår vakt om den kommunala självbestämmanderätt som tar sig uttryck i det inflytande och den makt som barnavårdsnämnden har.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

Herr talman! Min motivering var att man skulle jämställa omhändertagandeförfarandet i detta fall med omhändertagandeförfarandet enligt 298. Enligt denna paragraf har barnavårdsnämnderna skyldighet att underställa länsstyrelsen beslutet. Jag tycker därför inte att mitt förslag i princip innebär att man går ett steg längre. Besluten i båda dessa fall är lika ingripande för de personer det gäller. Jag skall passa på att säga att jag beklagar att inte utskottet eller departementschefen har talat om hur man tänker sig att det skall gå till då en ledamot, en suppleant eller en tjänsteman skall få detta uppdrag. När socialstyrelsen skriver sina råd och anvisningar föreställer jag mig att man går till förarbetena. Utskottets ordförande tog emellertid upp denna sak i sitt anförande, och jag hoppas att socialstyrelsen tar detta ad notam när den skriver sina anvisningar.
Herr talman! Med anledning av vad herr Martinsson anförde vill jag understryka att även jag, när jag redogjorde för min ståndpunkt då det gäller vidgande av personkretsen, påpekade att utskottsmajoriteten och reservanterna är ense. Men herr Martinsson förbiser helt det som jag lade huvudvikten vid, nämligen det principiella resonemanget huruvida det kan vara lämpligt att man förbigår barnavårdsnämnden på det sättet att en överordnad myndighet får ge direkta uppdrag till ledamöter av barnavårdsnämnden. Det är på den punkten jag är en smula tveksam, eftersom denna fråga inte har behandlats av de förberedande instanserna. Det är en idé som kommit fram under utarbetandet av propositionen. Om man utan vidare godtar detta förslag är jag rädd för att man öppnar möjligheter att göra intrång på den kommunala kompetensen även på andra områden. Innan den saken blivit fullt klarlagd tycker jag att det är vanskligt att riksdagen bifaller detta förslag.

Herr talman! Som de föregående talarna framhållit är den föreslagna förändringen av föräldrabalken synnerligen värdefull, och jag vill instämma i det som sagts därvidlag. Beslutet i frågan är ju viktigt inte minst därför att den part som det i första hand kommer att gälla, nämligen barnen, inte har möjlighet att göra sin röst hörd. Det är därför angeläget att denna lag, när den skall tillämpas, verkligen blir det bästa möjliga skyddet för barnen så som departementschefen, första lagutskottet och vi alla också förutsätter. Eftersom jag kommit i kontakt med några fall, där det har gällt återförande av barn som vårdats av fosterföräldrar från späd ålder, har jag kommit att engagera mig i dessa problem. Jag vill nämna ett exempel, där barnet hade vårdats i flera år i ett gott hem och där fosterföräldrarna hade anmält sig för adoptivbarn. De erhöll uppgift om att detta barn, som för övrigt hämtades från ett barnhem, skulle tas om hand för vård med utsikt till adoption. Barnets far hade aldrig sett barnet, och någon kontakt hade inte heller modern tagit under dessa år, förrän man för ungefär ett år sedan begärde att återfå barnet. Biologiska föräldrar skall ha första rätten till sina barn — det är ovedersägligt i de flesta fall — men barnen kan ju i sådana här fall inte ha någon känsla för de rätta föräldrarna. Och att man kan tro att en omplantering skall kunna ske utan att barnet kan ta skada, har jag svårt att förstå. Departementschefens ord att lagen skall skapa starkt skydd mot olämplig överflyttning är av stort värde, och jag vill understryka nödvändigheten av ett sådant skydd. Under alla förhållanden anser jag att det krävs noggrann utredning även av vårdnadshavarens situation. Det är olyckligt men tyvärr nödvändigt att barn ibland tas om hand för samhällsvård av olika anledningar, och det uppstår tyvärr ofta svårigheter när barn skall återföras till vårdnadshavaren — det är vi alla medvetna om. Det är i anledning härav som jag tillsammans med kamrater i denna kammare och i medkammaren i anslutning till propositionen nr 138 har väckt en motion i avsikt att underlätta återförandet av barn från fosterföräldrar till vårdnadshavaren, speciellt när beslut fattats att barn skall återföras. Då bör det upprättas en kontakt mellan vårdnadshavare och barn innan förflyttning sker. Många av de exempel på slitningar som uppstår i samband med återförande av barn beror för närvarande på alltför abrupt miljöbyte för ett barn — kanske till förhållanden och människor det inte känner igen. Utskottet skriver att vårt yrkande, att kontakt bör upprätthållas, mer berör fosterbarnsvården i allmänhet men erkänner att frågan är av intresse för verkställighetsärendenas handläggning, då ett återförande av barnet till de biologiska föräldrarna som regel torde kunna ske under skonsammare former, om god kontakt hållits mellan barnen och föräldrarna. Det är, herr talman, helt riktigt att den kontakten är önskvärd under hela tiden, men det är särskilt viktigt att man skapar sådan kontakt, om beslut om återförande fattats, och att den kontakten tas innan beslutet verkställes. Det är viktigare, anser jag, än snabbheten i verkställigheten. Utskottet förutsätter att yrkandet i vår motion skall prövas i samband med den översyn av barnavårdslagen som riksdagen begärt, och vi motionärer får för närvarande låta oss nöja därmed. Jag vill dock än en gång understryka vikten av att kontakt alltid skall tas innan ett barn återföres till sina biologiska föräldrar efter att ha vistats så länge i fosterhem, att det ej kan minnas de biologiska föräldrarna. Det är barnets bästa som måste vara det primära i vårt handlande. Utskottet understryker att de nya bestämmelserna i föräldrabalken torde innefatta ett starkt skydd mot olämpliga förflyttningar, och jag är angelägen framhålla nödvändigheten av att lagen tolkas rätt härvidlag. Det är nödvändigt med en noggrann prövning av de eventuella fosterföräldrarna, och det är helt i sin ordning att så sker, till skydd för barnen. Men det är också angeläget att det sker en noggrann prövning av det hem och de föräldrar till vilket barnet skall återföras. Ett problem är t.ex. om förhållandena stabiliserats så, att det finns garantier för att barnet inte måste tas om hand igen, och en annan fråga är hur länge förhållandena bör ha varit ordnade för att man skall kunna anse att det finns trygghetsgarantier för barnet. Detta är bara ett par frågor i sammanhanget. I vissa kommuner betalar barnavårdsnämnderna flera resor för föräldrarna till fosterhemmet för att skapa kontakt mellan föräldrar och barn, och enligt min mening borde detta system tillämpas av flera barnavårdsnämnder. Somliga barnavårdsnämnder följer också regeln att fosterbarn inte får komma till andra hem än sådana där barn förut finns. Då det gäller fosterbarn och då det inte finns något klart utsagt om adoption tror jag att detta kan vara en väg att gå för att i någon mån undvika de hårda känslobindningar som ofta uppstår. Sådana kan för all del uppstå ändå, men det finns i alla fall större förutsättningar att undvika dem vid det nämnda tillvägagångssättet. Scener kan annars lätt uppstå vid det tillfälle då ett återförande av barnet blir aktuellt, och detta händer nog oftare i familjer utan egna barn. Vidare måste det när ett barn överlämnas göras klart för de eventuella fosterföräldrarna att det är fråga om ett omhändertagande för en viss tid, även om det kan visa sig bli många år. Det får inte som i det av mig omnämnda fallet sägas att det troligtvis blir adoption. Herr talman! Första lagutskottet har behandlat de likalydande motionerna 1: 878 och II: 1088 välvilligt och förutsatt, att de prövas i samband med den av riksdagen begärda översynen av barnavårdslagen. Därför har jag för dagen inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag. Jag har dock velat ta upp vissa av de problem som kan förekomma i detta sammanhang och vill se hur lagen fungerar i praktisk tillämpning. Jag instämmer med de föregående talarna i förhoppningen att lagen kommer att innebära ett starkare skydd för de barn som berörs.

Herr talman! Jag ska be att få säga några ord i detta ärende, eftersom det tillhör ett område där jag har min yrkesverksamhet förlagd. Först vill jag med all mildhet opponera mig emot fru Holmqvists uttalande, att man för närvarande i stort sett jämställer utmätning av möbler med hämtning av barn. Så illa är det dock inte beställt. Jag tror att utmätningsmännen i allmänhet är kapabla att skilja på möblemang och barn, och jag tror också att utmätningsmännen gjort allt för att behandla sådana här ömtåliga ärenden med all den hänsyn som krävs med tanke på barnens bästa. Dess bättre är det ganska sällsynt att tvångsåtgärder behöver vidtas på detta område. Under de sexton år jag arbetat i mitt yrke har jag endast en gång haft att handlägga ett ärende av det här slaget. Detta hindrar inte att jag tycker att det är bra att man i denna nya lagstiftning skiljer på sakexekution och personexekution, d.v.s. utmätningsmännen skall bara ha hand om exekution av saker. Det är däremot alldeles fel då departementschefen i propositionen skriver att när nu barnhämtning inte längre skall tillhöra utmätningsmännens arbetsområde så har en klar rågång dragits upp härvidlag. Så förhåller det sig inte ty utmätningsmännen har fortfarande att verkställa någonting som heter vräkning, en kuslig relikt från en tid då vi hade mindre förståelse för människors ekonomiska svårigheter än vi numera har. Det gäller ofta barn som skall skiljas från sina föräldrar och skickas till något barnhem. Hela familjen berövas alltså bostaden, och barn och föräldrar skils åt. Till följd av det panikhandlande som vi i går och i förrgår upplevde från regeringens sida kommer ju missförhållandena på bostadsmarknaden att permanentas för obestämd tid, och vi blir alltså tvungna att under lång tid framöver kasta ut folk på gatan på grund av vederbörandes ekonomiska trångmål. I ett remissyttrande som jag i egenskap av kronofogde har skrivit i detta ärende har jag berört angelägenheten av att polismän som ombesörjer hämtning av barn uppträder i civila kläder. Det är naturligtvis en bagatell, men den har inte desto mindre stor betydelse. Det förekommer nämligen tyvärr fortfarande att människor skrämmer barnen med polisen, och det är under alla förhållanden mera alarmerande om polismännen uppträder i uniform. Det gäller att tona ned det dramatiska och att verkställa förrättningen så lugnt och stilla som möjligt. Därför anser jag det vara till skada om polismännen uppträder i uniform. Som civila skiljer de sig ju inte till det yttre från andra människor, men om de uppträder i uniform tror jag de väcker mera uppseende än vi vill att de skall göra och att de kan skrämma barnen. Därför hoppas jag att polismyndigheterna uppmärksammar den saken när de ombesörjer hämtning av barn. De ändringar som vidtagits i förslaget i anledning av motioner av herr Martinsson beträffande villkoret för att länsstyrelsen skall kunna vägra verkställighet och av fru Holmqvist rörande val av person utanför barnavårdsnämnden för att få till stånd frivilliga överenskommelser är mycket bra, och jag noterar med tillfredsställelse att utskottet har tillstyrkt de föreslagna ändringarna. Jag har också sympatier för herr Perssons i Heden motion rörande tolvårsgränsen. Barn blir utan tvivel mogna tidigare nu än förr, och jag tycker att riksdagen bör markera att vi har uppmärksammat det förhållandet. Däremot vore det en försämring att acceptera herr Perssons motion helt och hållet och göra gränsen ovillkorlig. Jag menar att vi skall ta hänsyn till ett barns viljeinriktning även om det är under 12 år, om barnet har sådan mognad att detta kan anses vara befogat. Det blir ingen stor skillnad praktiskt om man ändrar gränsen från 15 till 12 år, men jag tror ändå att det vore en ändring i rätt riktning. Herr talman! I likhet med de flesta som talat i detta ärende har jag den uppfattningen, att det är ett bra lagstiftningsförslag som vi nu behandlar. Jag accepterar förslaget och har inte något särskilt yrkande.

Herr talman! Jag ber att få säga några ord om en högermotion som väckts i anslutning till förevarande proposition. I den motionen behandlas 50 8 barnavårdslagen, och motionärerna uttalar starka betänkligheter mot att paragrafen bibehålles. Det finns anledning att erinra om att redan när 1960 års barnavårdslag antogs avsåg man att paragrafen skulle vara ett provisorium, och det verkade som om även vederbörande statsråd hade den uppfattningen. När vi nu får de nya bestämmelserna i 21 kap. föräldrabalken framstår det som ännu mera uppenbart att 50 § egentligen är överflödig. Det är en mening som många remissinstanser med stor erfarenhet på detta område delar. I motionen utgår man från att 50 8 kommer att göras till föremål för bedömning vid den översyn som riksdagen beställt av barnavårdslagen i dess helhet, och vid den bedömningen kommer det säkert att framgå att paragrafen saklöst kan utgå. Utskottet har behandlat den frågan, och enligt min mening finns det ingen anledning att erinra mot utskottets skrivning på den punkten.

Om departementschefen fäster något avseende vid vad som skrives i ett utskottsutlåtande, bör han enligt min mening snarast tillsätta den föreslagna utredningen. Det var ju ganska länge sedan riksdagen beställde den. Jag tycker inte heller det finns anledning att bibehålla 50 § ända till dess en helt ny barnavårdslag kan antagas. Tvärtom bör man kunna framlägga förslag om hävande av 50 8 utan att avvakta en reform av barnavårdslagen i dess helhet. Den ändring i verkställighetsbestämmelserna som utlåtandet innebär när det gäller första stycket i 50 § barnavårdslagen gör det ännu mera angeläget att behovet av paragrafen snarast omprövas. Det finns slutligen, herr talman, anledning understryka vad utskottet skrivit sist i utlåtandet, nämligen att det, så länge 50 § kvarstår, bör vara angeläget att socialstyrelsen utfärdar anvisningar till tolkning av paragrafen. Sådana anvisningar kan vara av stort värde i synnerhet för barnavårdsnämmnderna.

Herr talman! Innan vi avslutar denna debatt skulle jag vilja säga några ord till fru Holmqvist om hennes tanke att engagera barnavårdsnämnden i dess helhet då det gäller att åstadkomma en frivillig överflyttning av barn. Utskottet har inte ansett det lämpligt att engagera nämnden på detta sätt. I så fall skulle nämnden i sin tur tvingas delegera uppgiften till någon tjänsteman eller ledamot, eftersom nämnden, som ju är en månghövdad skara, inte passar för uppgiften att medla och tala till rätta. Naturligtvis förhåller det sig som fru Holmqvist säger, att uppdrag av ifrågavarande slag faller inom ramen för barnavårdsnämndens kompetensområde, och visst är det i och för sig naturligt att nämnden såsom lokalt organ för samhällets barnavård medverkar i sådana ärenden. Man måste dock hålla i minnet att i ärenden där en part vänt sig till länsstyrelsen med en ansökan om överlämning, har denna part som regel redan anlitat barnavårdsnämnden, som kanske misslyckats med att få barnet överlämnat i godo. Att i sådana fall, som kanske är de vanligast förekommande, ge uppdraget åt nämnden förefaller ganska meningslöst. Att som fru Holmqvist menar införa en sådan bestämmelse kan enligt min mening inte motiveras av att det kan föreligga risk för att ett motsatsförhållande skulle kunna uppkomma mellan nämnden och den ledamot eller tjänsteman som i stället får uppdraget. Sådana komplikationer kan för övrigt undvikas genom att uppdraget i stället ges till barnavårdseller socialvårdskonsulenten, vilket jag nämnde i mitt första anförande. Jag tror att det vore mycket lyckligt om sådana mycket kvalificerade och erfarna tjänstemän anlitades för dylika uppdrag. Vad jag nu sagt är enligt min mening alldeles tillräckliga skäl för att inte anlita nämnden för dessa uppdrag. Rent lagtekniska synpunkter talar emellertid också för detta. Det antyds i den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen av fru Löfqvist och fröken Bergegren att den av fru Holmqvist förordade lösningen skulle kunna medföra krav på följdändringar i barnavårdslagstiftningen. Reservanterna anser att följdändringarnas vidd inte kan överblickas, och det kan måhända vara riktigt. Efter vad jag kunnat finna måste det i varje fall vara svårt att, om man följer motionärens förslag, undvika ändringar i 12, 14 och 19 §§ barnavårdslagen, eventuellt också i 11 § och kanske också i 3 kap. 2 § som behandlar förfarandet hos barnavårdsnämnd. Enligt min mening skulle det vara mycket olyckligt att så kort tid före en allmän översyn av barnavårdslagen genom dylika ändringar föregripa den kommande utredningens arbete. Till herr Persson i Heden vill jag säga några ord om hans tanke att införa en tolvårsgräns i stället för en femtonårsgräns i 4 §. Vilken hänsyn som skall tas till barnets egen vilja är det naturligtvis utomordentligt svårt att avgöra, och det är kanske inte ägnat att förvåna att remissmyndigheternas inställning är mycket varierande på denna punkt. För den av herr Persson förordade tolvårsgränsen talar kanske att dagens ungdom är tidigare socialt och biologiskt mogen än föregående generations. Men barn utvecklas ju, som vi alla vet, ganska olika, och alla barn som fyllt 12 år är kanske inte så mogna att deras vilja bör tillmätas avgörande betydelse i den viktiga fråga som vi nu behandlar. Därför har utskottet ansett det rik tigare att i stället för en relativt fast tolvårsgräns välja en högre, mera flytande åldersgräns, som inte låser rättstillämpningen. Barnpsykiatrisk expertis som anlitats i lagstiftningsarbetet har också uttalat sig för att det för barn, som inte fyllt 15 år, kan bli en alltför svår påfrestning att själv tvingas att välja vem det skall vistas hos. Man bör inte heller glömma hur lätt yngre barn kan påverkas och hur snabbt deras inställning kan växla. Utskottet har blivit övertygat av dessa skäl och har därför stannat för att godta propositionens förslag om en femtonårsgräns. Men jag vill också framhålla att det är fråga om en gränsdragning, som ger vida möjligheter att ta hänsyn till inställningen också hos yngre barn, nämligen om ett sådant — för att citera lagtexten — »nått sådan mognad att dess vilja bör beaktas på motsvarande sätt». Femtonårsgränsen skall alltså med andra ord bara tjänstgöra som en riktlinje för bedömningen. Ganska ofta måste man säkerligen beakta en tolvårings vilja, om han eller hon motsätter sig en förflyttning. Man kan också tänka sig att beakta viljan hos ännu yngre barn. Det uttalas ju i 3 § andra stycket i lagförslaget, att man skall ta hänsyn till risken för skadeverkningar vid en förflyttning av barnet. Risken för skada på ett barn ökar naturligtvis om det är ett mycket känsligt och psykiskt instabilt barn som mot sin vilja tvingas att byta miljö. Jag tror därför inte att skillnaden mellan utskottets förslag och den linje, som herr Persson talade för, blir särskilt stor vid den praktiska tillämpningen. Herr Persson i Heden hade vidare svårt att förstå varför utskottet inte uttalade sig för en obligatorisk närvaro av läkare vid en hämtningsförrättning av denna typ. Utskottet har visserligen ansett att det är lämpligt om läkare i alla fall där så är möjligt bereds tillfälle att närvara vid en förrättning av detta slag, men det finns dock fall där det inte föreligger något som helst tvivel om att en förflyttning kan ske utan fara för barnet, och då bör det inte vara nödvändigt med läkares närvaro. Dessutom är det kanske inte heller obekant att det föreligger en stor brist på barnpsykiatrer, och att det skulle vara omöjligt att åstadkomma även önskvärda förflyttningar, om man skulle vara tvungen att avvakta den tidpunkt när en barnpsykiater är tillgänglig — ty det bör ju vara en sådan och inte vilken läkare som helst, som skall vara närvarande vid en förrättning av detta slag, om vederbörande verkligen skall kunna bedöma situationen på ett riktigt sätt. Herr talman! Jag ber att få vidhålla mitt tidigare framförda yrkande.

Herr talman! Jag blev synnerligen förvånad när utskottets ordförande talade om en kommande utredning på detta område. Såsom jag läst utskottsutlåtandet skulle det inte vara fråga om att den del av föräldrabalken, som vi i dag beslutar om, skall tas upp på nytt. Jag vill gärna ha ett besked på den punkten. Förslaget att barnavårdsnämnden i dess helhet skall ta del i dessa ärenden har framförts av utredningen. Dessa förslag har varit ute på remiss, men det förslag som utesluter barnavårdsnämnden har inte remissbehandlats. Det är just i denna principfråga som jag skulle vilja att remissmyndigheterna hördes innan riksdagen fattar något beslut.
Herr talman! Jag vill endast säga till fru Gärde Widemar att jag i mitt första anförande framhöll att jag kan vara till freds med den skrivning som gjorts.

Vad beträffar läkares närvaro vid förflyttning är jag ännu mer bestämd i min uppfattning att det hade varit av stort värde att lagfästa föreskrift härom. Jag skulle kunna ge exempel på förflyttningar av barn vilka har ägt rum under sådana förhållanden att de aldrig skulle ha fått göras om läkare hade varit närvarande. Nu har också utskottsmajoritetens skrivning härvidlag — som jag tidigare framhöll — utformats på ett så pass bindande sätt, att man kan förutsätta att de myndigheter som skall handha en dylik förflyttning om möjligt försöker se till att läkare finns närvarande. Jag är medveten om att det är svårt att få barnpsykiatrer och specialister på detta område, men det är dess bättre inte så ofta som tvångsmässiga förflyttningar äger rum. Jag tror alltså ändå att dessa regler skulle kunnat inskrivas i lagförslaget. Nu hänger lagtolkningen mycket på barnavårdsmyndigheterna och deras grannlaga sätt att handlägga förrättningen. Förändringen av föräldrabalken i det här berörda stycket innebär dock en sådan förbättring, att jag inte tror — om inte något alldeles särskilt inträffar — att så allvarliga barnförflyttningar som tidigare ägt rum kommer att ske i fortsättningen. Med anledning av fru Gärde Widemars yttrande om åldersgränser är jag angelägen — för att inte någon misstolkning skall uppstå — att framhålla att jag är medveten om att det finns marginaler åt ena eller andra hållet som kan underlätta bedömningen.
Herr talman! Jag är en smula ledsen över att utskottsmajoritetens talesmän helt och hållet uraktlåtit att ta upp det principiellt mycket viktiga spörsmålet om statliga myndigheters rätt att ge di rekta direktiv till kommunala myndigheter. Där ligger den verkligt stora principskillnaden mellan reservanternas och utskottsmajoritetens uppfattning. Fru Gärde Widemar sade nyss att det är olyckligt att föregripa en utredning i dess arbete, men det är just det man gör genom att utan närmare undersökningar godta det förslag som utskottsmajoriteten nu framlagt. Man binder sig alltså vid principen att länsstyrelsen skall ha rätt att ge direkta uppdrag till barnavårdsnämndens ledamöter. Det är den frågan vi borde lämna öppen — vilket reservanternas förslag gör — för ett framtida ställningstagande när den blivit närmare utredd. Enligt ensittarlagen kan nyttjanderättshavare som innehar annans mark för jordbrukseller bostadsändamål få lösa till sig marken. Som förutsättning härför gäller bl.a. att ett boningshus som tillhör nyttjanderättshavaren och som lämnar nöjaktig bostad åt honom och hans familj finns på marken och att ett sådant boningshus var uppfört där redan den 1 januari 1919. I propositionen föreslås att dessa villkor ersätts med ett krav på att marken sedan den 1 januari 1928 varit bebyggd med nyttjanderättshavare tillhörigt boningshus som under samma tid utgjort stadigvarande bostad åt honom och hans familj. Vidare föreslås att ensittarlagen skall upphöra att gälla vid utgången av år 1976. det av någon annan tomtdel som vore i en ägares hand;